Herr talman! Att bekämpa krångel och onödig byråkrati har alltid varit en självklar liberal linje. Det var ingenting som folkpartiet kom på till 1976 års valrörelse. Det kan väl också, mot den bakgrunden, anses naturligt att ett avsnitt om detta togs med i regeringsförklaringen den 18 oktober 1978. Där heter det: ”Regeringen skall motverka byråkratisering och arbeta för närdemokrati. Besluten bör fattas närmare de människor som berörs av dem.” krångel och onödig byråkrati Den sista meningen anger en viljeinriktning för ökad decentralisering, vilket också är huvudtemat i det betänkande från konstitutionsutskottet som är utgångspunkten för denna debatt. Glädjande nog startades arbetet mot onödig byråkrati och krångel på allvar redan av trepartiregeringen. Den tillsatte ett antal olika utredningar, och det är delvis resultatet av deras arbete som vi ser här i dag. I propositionen 1978/79:111 redovisas 172 förslag till åtgärder, därav 28 lagändringar som kräver riksdagens medverkan. Förslagen syftar till minskad byråkrati genom enklare lagar och bestämmelser, ökad decentralisering och delegering så att besluten kommer närmare människorna, mindre kontroll och styrning av kommunerna, förenklingar och minskning av myndigheternas uppgiftskrav, enklare språk i myndigheternas lagar och bestämmelser samt enklare administration inom förvaltningen. Jag kan här påpeka att förslag till åtgärder kommer från samtliga departement. Detta är tydligen också en ganska märklig proposition — i varje fall om man får tro Hilding Johansson. Den har uppenbarligen den unika förmågan att både komma för tidigt och för sent. Med denna proposition har regeringen tagit ett första samlat grepp över byråkratiproblemet. Den kan ses som en exempelsamling när det gäller åtgärder, och den visar att det går att attackera krånglet och den onödiga byråkratin. Men jag vill slå fast att det verkligen bara är fråga om ett första steg. Det finns mycket, mycket mer att göra. Och det är också klart att regeringen avser arbeta vidare på att bekämpa byråkratin. Redan i år kommer alla verk och myndigheter att särskilt redovisa vilka förenklingsåtgärder man vidtagit och vad man planerar att göra. Vi skall försöka få fler verk och myndigheter att starta översyner och arbetsgrupper för att systematiskt gå igenom lagar och bestämmelser för att söka minska krånglet. En arbetsgrupp inom kommundepartementet håller på med en samhällsguide, som skall underlätta kontakterna mellan allmänheten och myndigheterna. Förslaget från decentraliseringsutredningen kommer också att följas upp. Men det viktigaste är ändå att lagstiftare och utfärdare av regler och bestämmelser på ett så tidigt stadium som möjligt försöker undvika krångel och onödig byråkrati. Här har vi i riksdagen en mycket viktig uppgift att fylla. Bl.a. får vi aldrig tro att kampen mot krångel och onödig byråkrati någonsin är slutgiltigt vunnen. Det skulle vara intressant att höra Per Unckel för kammaren beskriva hur man går till djupet med problemet och angriper byråkratins kärna, vilket han menade att man hade missat i denna proposition. Jag tror att det inte finns några patentlösningar. Detta är en kamp som måste fortgå i alla tider. Och skall vi få någon framgång som märks, så att medborgarna har någon glädje av den, måste vi här i riksdagen vara alerta och ivriga att bekämpa krångel och byråkrati, var de än förekommer. Det kan uppriktigt sagt diskuteras om så varit fallet tidigare. En ökad decentralisering kan vara ett sätt att minska byråkratin. Men en ökad decentralisering är framför allt av betydelse för utvecklingen av demokratin. Genom att flytta över beslutsbefogenheter från central och regional nivå till regional resp. lokal nivå ökas förutsättningarna och intresset för ett vidgat medborgarinflytande i samhällsarbetet. Dessutom är det ofta slöseri med dyrbar tid och arbetskraft att låta lokala och regionala ärenden avgöras på central nivå. Centrala myndigheters huvudsakliga uppgift bör vara att ägna sig åt frågor av övergripande natur. Vidare ger en decentralisering möjlighet till snabbare och smidigare handläggning av olika ärenden. Jag vill påminna kammaren om att riksdagen för en liten stund sedan fattade ett beslut som ger möjlighet till ökad decentralisering inom kommunerna. Jag tänker på beslutet om lokala organ i kommunerna, ett beslut som glädjande nog togs enhälligt här i kammaren. Byråkratin är svår att komma åt. Den är nog universell till sin natur. Nils Berndtson gör det väldigt lätt för sig när han säger att byråkratin är en följd av den kapitalistiska statsapparatens funktion. Har Nils Berndtson någonsin hört talas om eller eventuellt själv sett hur det är med byråkratin i de s.k. socialistiska staterna? Jag har aldrig hört någon människa i denna värld hävda att byråkratin där skulle vara mindre än vad den är i de s.k. kapitalistiska staterna. Har Nils Berndtson upptäckt att så är fallet tror jag att alla är intresserade av att få höra talas om hans epokgörande upptäckt. Det finns till detta betänkande fogat ett antal reservationer. För att spara kammarens tid vill jag bara hänvisa till de argument mot reservanternas förslag som framförts här i debatten av tidigare talare. Jag vill till sist säga att jag tycker att regeringens förslag till åtgärder mot krångel och onödig byråkrati har mötts med förvånansvärt syrliga reaktioner från de andra partierna. Man har visat en motsträvighet och ibland en ovilja att vara med om förenklingar som förvånar mig. Jag vill framför allt peka på skatteutskottets uppskjutande av behandlingen av frågan om en förenkling av deklarationsblanketten. Nu försenar man den frågan ett år, och det är väl inte särskilt bra för medborgarna. Socialdemokraterna har kanske tyckt att det varit litet onödigt att tala om krångel och byråkrati. De är kanske medvetna om att det mesta som regeringen nu kritiserar och ändrar på har de själva medverkat till när de satt i regeringsställning. Centerpartiet och moderaterna har grymtat och tyckt att det här inte är så mycket att komma med. Ändå är det fråga om åtgärder som trepartiregeringen var enig om. Då var det ju bra, men nu har man tydligen börjat sväva på målet.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
Herr talman! Jag vill bara till Torkel Lindahl säga att mitt resonemang om byråkratins samband med samhällssystemet vtgår från att propositionsförfattarna tydligen odlar den felaktiga uppfattningen att en stark orsak till byråkrati skulle vara den offentliga sektorns tillväxt. Om så vore fallet skulle vi ju inte möta byråkrati på andra områden. Vi vet emellertid att byråkratins typiska uttryck, att hålla medborgarna borta från inflytande, är synnerligen väl utvecklat på andra områden i vårt samhälle. Se bara hur besluten fattas i de stora bolagen! Och sambandet mellan de metoder som storfinansen använder och dem som statsapparaten tillämpar är väl ändå uppenbar. Jag har inte sagt, Torkel Lindahl, att byråkrati och krångel automatiskt försvinner om vi avskaffar kapitalismen i vårt land. Jag är övertygad om att de socialistiska länderna har dragits och fortfarande dras med besvärande belastning från tidigare samhällssystem, och kampen mot byråkratin är på intet sätt överflödig i ett socialistiskt samhälle; tvärtom menar jag att den kommer att vara ett nödvändigt inslag. I varje samhällssystem måste alla tendenser till byråkrati bekämpas för att demokratin skall kunna utvecklas.
Herr talman! Det känns frestande att ge sig in i en diskussion med Nils Berndtson om de socialistiska ländernas byråkratiseringsproblem. Jag skall emellertid inte göra det utan nöja mig med en kommentar. Visserligen har de s.k. kapitalistiska ländernas grundläggande ekonomiska system visat sig särdeles livskraftigt, men det kan väl ändå inte vara så att de socialistiska länderna ännu denna dag slåss med konsekvenserna av dessa gamla samhällssystem, som störtades för 50-60 år sedan. Så till Torkel Lindahl! Jag började mitt anförande tidigare i debatten med att hävda att propositionen är välkommen med de förslag som den faktiskt presenterar. Samtidigt beklagade jag att man inte kommit längre. De åtgärder som regeringen lagt fram förslag om har vi moderater i ett flertal fall kunnat ansluta oss till. Torkel Lindahl frågar nu vad man mera skulle ha föreslagit för att ha kommit längre.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att vi aldrig får sluta med kampen mot byråkratin. Jag har visat på en del punkter där regeringen går vidare. En del av det som Per Unckel klagar över kommer. Sedan kan man alltid klaga över att det inte görs i år, och varför skall man inte klaga över att det inte gjordes förra året. Men vad jag blev intresserad av i Per Unckels anförande var att han på något sätt ville antyda att det fanns en lösning på hur man skulle kunna komma åt byråkratins kärna. Jag blev nyfiken på detta och måste erkänna att min nyfikenhet kvarstår därvidlag. Jag har inte riktigt förstått hur man från moderat håll tänkt sig komma åt denna svårlösta sak. Sedan kan jag bara konstatera att Nils Berndtson nu medgivit att det trots allt kan tänkas förekomma viss byråkrati även i socialistiska stater.
Herr talman! I den mån Torkel Lindahl av mitt anförande fick intrycket att det finns en trollkonst som med ens skulle kunna lösa våra byråkratiproblem har han tyvärr missuppfattat vad jag sade. Ingen skulle vara gladare än jag om det förhöll sig på det sättet. Men det går inte att lösa byråkratins problem genom att skrapa på byråkratins effekter. Vi måste ge oss på de faktorer, som skapar de problem vilka folkpartiet mycket prydligt räknar upp i 172 punkter i den proposition vi nu diskuterar. Det är inte symptomen som är det viktiga utan det som skapar dem.
Herr talman! Man kan alltid säga att drastiska åtgärder skall vidtas. Vi skall gå till grunden med det hela. Jag tror att det enda realistiska sättet att angripa det hela är att vi tar punkt efter punkt och där envetet och envist och nästan litet tjatigt håller på att förfölja den onödiga byråkratin och krånglet var dessa än kan dyka upp. Det kanske inte blir några stora tjusiga propositioner och förslag av det hela, men jag tror att det är detta som i längden kan ge resultat. krångel och onödig byråkrati krångel och onödig byråkrati krångel och onödig byråkrati

Herr talman! Till socialutskottets betänkande 1978/79:40 om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati vad avser frågor som rör barnomsorg har fogats en reservation av de moderata utskottsledamöterna. Reservationen är en uppföljning av och ansluter sig till det förslag som bl.a. lagts fram av statskontrollkommittén angående kommunernas barnomsorgsplaner m.m. Även i partimotionen 2460 av Gösta Bohman m.fl. har det framförts förslag syftande till ett avskaffande av nuvarande krav på specificerade barnomsorgsplaner i kommunerna. Motionärerna vill vidare öka kommunernas självständighet när det gäller tillsynen över förskolor och fritidshem. Vi reservanter delar helt motionärernas synpunkter, och vi menar att det i princip borde vara varje kommun obetaget att i enlighet med sina egna förutsättningar planera utbyggnaden av barnomsorgen utan central styrning och utan central specificering av planeringen. Även om vi reservanter tror att ett avskaffande av barnomsorgsplanerna inte kan göras utan att en ingående utredning av förutsättningarna sker, menar vi att detta bör kunna genomföras relativt snabbt. Riksdagen bör alltså redan nu hos regeringen hemställa om att en skyndsam utredning och förslag syftande till avskaffande av nuvarande specificerade krav på barnomsorgsplaner i kommunerna bör ske. Herr talman! Jag ber med detta bara att få yrka bifall till den till detta betänkande fogade reservationen av de moderata ledamöterna i utskottet.
Herr talman! När det gäller barnomsorgen vet vi att tillgången i de allra flesta kommuner är otillräcklig. Vi vet också att den press som i någon mån utövats faktiskt har varit nödvändig i många fall. Statskontrollkommittén, som Karl Leuchovius hänvisade till, framhåller att först när det kraftigaste utbyggnadsskedet har passerat kan det finnas förutsättningar för att övergå till oreglerat planeringsförfarande, och det ställer sig även utskottsmajoriteten bakom. Frågan får då prövas på nytt. Reservanterna framhåller att en utredning bör kunna genomföras snabbt. Eftersom det ännu dröjer ganska lång tid innan vi har fått full behovstäckning i fråga om barnomsorgen så har vi knappast nu behov av att hemställa om skyndsam utredning och förslag syftande till ett avskaffande av nuvarande specificerade krav på barnomsorgsplaner i kommunerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Reservationen i detta utskottsbetänkande följer kommunikationsdepartementets förslag att upphäva sanktionerna vid gång mot ”röd gubbe”. Nog är denna fråga, herr talman, en av de frågor som har med krångel och onödig byråkrati att göra. Jag vill i första hand uppehålla mig vid frågans praktiska betydelse — jag antar att kommunikationsministern kommer att ta upp de juridiska synpunkterna i sammanhanget. I går uppmärksammade jag en skolklass som stannade för rött ljus vid ett övergångsställe. Det var just då ingen trafik på gatan, och alla vuxna gick över gatan mot rött ljus. Då hördes en liten röst i skolklassen: —- Farbröderna och tanterna går ju mot röd gubbe. Varför får inte vi göra det? —- Det är förbjudet att gå mot röd gubbe, svarade lärarinnan. Hur, kammarledamöter, skall man bland allmänheten kunna upprätthålla någon respekt för lagar, då man inte använder sig av sanktionsförfarandet? 3 Nästa gång, utan lärare, går barnen mot röd gubbe. Att under sådana förhållanden behålla straffsanktioner är orimligt och onödigt och har ingen preventiv verkan, snarare motsatsen. Går man tillbaka till 1976 finner man att förseelser beivrats enligt följande: 88 år 1976, 635 år 1977, varav 9 i Stockholm, 2 i Göteborg, 274 i Malmö — som tydligen fäster litet större avseende vid den här saken — och 350 i övrigt i landet. För perioden januari-juni 1978 var siffran 396, varav 4 i Stockholm — tänk då på hur många som springer mot röd gubbe —, 3 i Göteborg, 167 i Malmö och 222 i övrigt i landet. Då man ser de här siffrorna — 4 i Stockholm — förstår man att det endast är när polisen är på dåligt humör som han ingriper och använder sig av de möjligheter lagen erbjuder. Trots att polisen är vid övergångsstället görs det alltså inget ingripande. Då frågar man sig: Varför skall vi behålla dessa sanktioner? Varför skall vi ha ett förbud som i praktiken ingen lyder? Mot denna bakgrund yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! I propositionen 111 med förslag till åtgärder mot krångel och onödig byråkrati fick trafikutskottet efter diverse krångel tillfälle att yttra sig över vad som i propositionen har anförts om trafiksignaler för gående. Det fanns olika uppfattningar om var detta ärende hörde hemma, men då vi itrafikutskottet tidigare har behandlat liknande motioner och då vi dessutom kände ett starkt behov av att uttala vår uppfattning i frågan var det bra att vi till slut fick detta tillfälle. Kommunikationsministern har i avsnittet 3 i bil. 5 i propositionen tagit upp en del förenklingar som regeringen har genomfört eller avser att genomföra. Bl. a. avser man att upphäva den särskilda trafikstraffsanktionen för överträdelsen att gå mot rött ljus. Som framgår av trafikutskottets betänkande och herr Lothigius anförande har vi inte lyckats uppnå enighet i vårt ställningstagande. Majoriteten vill dock ha straffsanktionen kvar, främst av trafiksäkerhetsskäl. Det är naturligtvis bra, om man kan göra förenklingar och ta bort straff som inte uppfattas som meningsfulla och inte har någon allmänpreventiv effekt, men det finns angelägnare områden härvidlag. Utskottet anser i detta fall att det tvärtom kan få allvarliga följder. Därvid kan vi stödja oss på de remissinstanser som i vårt land har ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet, nämligen TSV och NTF. De har avstyrkt förslaget, då de befarar att efterlevnaden blir sämre, om straffsanktionen tas bort. Det kan leda till allvarliga trafiksäkerhetsförsämringar. Man framhåller också risken för missförstånd och svårigheter i trafikundervisningen. Respekten för förbudet att gå mot röd gubbe kommer att försvagas. Herr Lothigius anser att det är en principfråga, men jag tycker att hans exempel inte är så särskilt lyckat. Det lilla barnet tyckte att det var underligt att farbröderna och tanterna gick mot rött ljus. Följden skulle enligt Carl-Wilhelm Lothigius bli att man nästa gång, då läraren inte är med, går mot rött ljus. Men, Carl-Wilhelm Lothigius, följden skulle nog i fortsättningen bli att alla skolbarn, med eller utan lärare, går mot röd gubbe med alla de konsekvenser som detta kan medföra. Det är väl inte det viktigaste att någon åker fast — det viktigaste är att det trots allt har en återhållande effekt. Trafikutskottet ansåg redan 1974 att regeln om rött ljus innebär absolut stopplikt och att den regeln är så viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt att varje uppluckring av denna princip kunde medföra allvarliga konsekvenser. Trafikutskottets majoritet har inte ändrat uppfattning därvidlag. Reservanterna vill slopa straffet, men jag tycker att deras argumentering i reservationen är ganska tunn. Bara det förhållandet att ett så litet antal av de många som i dag överträder förbudet straffas, är enligt min mening inte något avgörande skäl. Ett borttagande av straffet skulle säkert innebära att de i dag laglydiga — och det är faktiskt rätt många — också skulle lockas att gå mot rött ljus så snart tillfälle gavs. Ju fler som gör detta, ju större blir trafiksäkerhetsriskerna — och den ökningen vill åtminstone inte jag medverka till. Det verkar också som om statsrådet hyser vissa farhågor för följderna av ett borttagande av straffsanktionen, då hon betonar angelägenheten av ökad information i samband med ändringen och begär att ytterligare medel skall ges till TSV för detta ändamål. Nog verkar väl ändå detta onödigt krångligt! Man tar bort ett straff, som man anser krångligt, men man måste öka informationen för att de gående skall förstå förenklingen i det hela. Det är inte påvisat några större olägenheter med att ha straffpåföljden kvar, och då varje uppluckring av förbudet att gå mot röd gubbe kan betyda ökade olyckor i trafiken yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Bara en kort replik till vad vännen Hjorth sade. Det är riktigt att några av de remissinstanser som har uttalat sig har hållit på principen om straff, medan de som i praktiken har att umgås med problemen —alltså polisen själv — har sagt att man bör ta bort straffsanktionen. Det tycker är jag det viktigaste i den här situationen. Straffet har en återhållande effekt, sägs det. Men dess återhållande effekt urartar år från år och blir allt mindre värt. Jag vill också betona att den bestämmelsen fortfarande finns kvar att om man går mot röd gubbe och medverkar till trafiksvårigheter av något slag, då blir det påföljd — även om vi tar bort själva straffet för att gå mot röd gubbe. Men om det alltså händer något i samband med att man går mot rött ljus blir man straffad. Det finns således, herr talman, ingenting som förändrar situationen.
Herr talman! Jag är medveten om att polisen kan finna det besvärligt ibland att följa upp bestämmelserna, och det kan innebära vissa olägenheter för deras arbete. Men jag tror att man får ta den olägenheten i förvissningen att man därigenom kan klara flera människor från att bli offer i trafiken. Jag glömde nämna att försäkringsbranschens organisationer också har uttalat sig mot borttagande av straffet och uttalat sin oro för vad det skulle medföra. Vidare finns en ökad tendens att bilarna kör mot rött ljus. Tar vi steget att ta bort straffet, då innebär det en uppmuntran till bilisterna att fortsätta köra mot rött ljus — vilket ger ytterst allvarliga konsekvenser. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill ta upp några få men angelägna förslag som ingår i kommunikationsdepartementets åtgärdspaket mot krångel. I propositionen konstateras att det i kampen mot onödig byråkrati är viktigt att förenkla det offentliga språket. En av de författningar som länge har stått i blickpunkten i det sammanhanget är yrkestrafikförordningen. Yrkestrafiklagstiftningen utgör ett betydelsefullt trafikpolitiskt instrument som berör många människor. Mot den bakgrunden har vi inom kommunikationsdepartementet lagt stor vikt vid att få till stånd en språklig modernisering av lagstiftningen. Arbetet har skett i nära samråd med byråkratiutredningens och statsrådsberedningens språkexperter. Det är min förhoppning att den nya yrkestrafiklagstiftning, som nu ligger på riksdagens bord och som inom kort skall behandlas i kammaren, skall visa sig vara så lättförståelig som bl.a. trafikutövare och andra intressenter har rätt att kräva. Till de straffsanktionerade trafikreglerna hör kravet att cyklar skall vara försedda med belysningsutrustning även om de aldrig används i mörker. Till bilden hör att kravet på cykellykta under dagtid också omfattar vissa barncyklar trots att barn inte kan straffas. Bestämmelsen upplevs inte som meningsfull. För att inskärpa betydelsen av viktiga trafiksäkerhetsregler — och dit hör att cyklar i mörker måste ha tänd belysning — föreslår regeringen att kravet på cykellykta under dagtid slopas. Jag vill också beröra regeringens uppmärksammade förslag om s.k. röd gubbe. Det innebär att man tar bort det nuvarande bötesstraffet. Själva förbudet att gå mot rött ljus står däremot kvar. Vid behandlingen av förslaget har man uttryckt oro för att trafiksäkerheten skulle försämras om straffsanktionen togs bort. Med tanke på de bristande övervakningsmöjligheter som finns f.n. är den oron enligt min mening obefogad. Straffet kan med nuvarande övervakningsmöjligheter inte ha någon nämnvärd allmänpreventiv betydelse. Detta har också bekräftats från kriminalpolitiskt håll under remissbehandlingen. Det har vidare gjorts gällande att den föreslagna nya utformningen av reglerna skulle kunna innebära en tvekan om innebörden av bestämmelserna. Det skulle bli svårt att ge information till bl.a. barnen, har det sagts. Här vill jag först konstatera, att barn över huvud taget inte kan straffas. Från den synpunkten kan man fråga sig, om det finns anledning att fästa vikt vid själva straffsanktionen i informationen till barnen. Barnen måste ju i dag ställa sig frågande, när de ser att människor i stor omfattning kan gå mot rött ljus utan att någon griper in. Att förklara detta tycker jag borde vara mycket svårare än att förklara sanningen, nämligen att man inte får gå mot rött ljus men att vi saknar möjligheter att övervaka förbudet. I stället bör man inrikta informationen på att de allvarligare fallen av överträdelser kan och fortfarande skall kunna bestraffas som vårdslöshet i trafik liksom på att den som bryter mot förbudet och vållar en olycka kan drabbas av skadeståndsansvar och gå miste om försäkringsersättning. Jag vill starkt betona att det här förslaget har en betydligt viktigare aspekt än att motverka byråkrati. Vi måste vara varsamma med straffsanktioner. Att ha ett förbud som det är förenat med straff att överträda men som människor dagligen bryter mot utan att straffas gör att respekten för andra och viktigare trafikregler urholkas. Brottsförebyggande rådet har särskilt betonat den aspekten. Om människor får en uppfattning innebärande att om de kan gå mot röd gubbe utan att straffas, så kan de också köra mot rött ljus utan påföljd, är trafiksäkerheten verkligen i fara. Vi skall med all kraft kämpa för en säkrare trafik för olika trafikantkategorier, inte minst för barnen. Regeringen har också valt att föreslå konkreta åtgärder till fotgängarnas skydd. Jag tänker då på det uppdrag som regeringen i höstas gav trafiksäkerhetsverket, att planera åtgärder som kan förbättra signalregleringen vid övergångsställen. Vi måste få signalsystem som tar tillräcklig hänsyn till gångtrafiken. De långa väntetiderna måste bort och signalregleringen upplevas som meningsfull. Men dessa förändringar tar tid att genomföra. Ett led i den reform som regeringen har föreslagit är att författningsändringen skall kombineras med en väl avvägd information. Det är meningen att informationen dels skall klarlägga innebörden av ändringen, dels skall inriktas mera generellt på fotgängarnas säkerhetssituation. Man bör på det sättet, Nils Hjorth, kunna få människor att förstå att man skall stanna för röd gubbe, inte för att undvika straff utan för att undvika att bli påkörd.

Herr talman! Jag uppskattar statsrådets strävan att förenkla lagar och förordningar. Men på grund av den oro jag känner för att ännu fler människor skall drabbas av trafikolyckor anser jag att den här bestämmelsen bör finnas kvar. NTF har gått ut med en kampanj under mottot Ung i trafiken. Det sker mot bakgrunden av att 7 000 ungdomar varje år dödas eller skadas i trafiken. NTF bedriver en aktiv verksamhet för barn i förskoleåldern och ger trafikundervisning i skolorna. Barnens trafikklubb har blivit synnerligen populär. Den ger på ett lättfattligt sätt barnen undervisning i trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsverket och försäkringsbolagen gör också betydande insatser för att öka trafiksäkerheten, särskilt bland barnen. Nu säger statsrådet att barn inte kan straffas. Men det kan ju följa med livet ut, om man inger dem den inställningen. Och jag undrar hur statsrådet anser att undervisningen i den aktuella frågan skall klaras om straffet för brott mot förbudet att gå mot rött ljus tas bort. Hon kanske skulle säga ungefär så här: ”Ja, kära barn, ni får naturligtvis inte gå mot röd gubbe — det förstår ni. Men om ni ändå skulle göra det när ni blir litet äldre, så blir ni inte straffade för det — det har riksdag och regering bestämt. Går ni däremot slarvigt och vårdslöst — ja, då kan ni straffas för vårdslöshet i trafiken. Ni förstår barn, att vi här har gjort en del förenklingar, bl.a. för att ni yngre lättare skall förstå de Jag undrar hur barnen skulle uppfatta en sådan undervisning. Jag är rädd för att ett upphävande av detta straff minskar respekten för förbudet att gå mot rött ljus. Det kommer, befarar jag, att leda till ännu fler olyckor, och det skall vi väl ändå inte medverka till.

Herr talman! Bland de ärenden som trafikutskottet i sitt betänkande nr 26 begär uppskov med behandlingen av till riksmötet 1979/80 finns upptagen motionen 457 om flottningen i Ångermanälvens flodsystem. Jag beklagar verkligen att utskottet av tidsbrist ansett sig inte kunna förelägga kammaren ärendet för beslut under denna session. Jag vill därför, herr talman, med några ord redovisa varför jag betraktar ärendet som så angeläget att ett riksdagens beslut bör komma till stånd vid innevarande riksmöte. Trafikutskottet har vid behandlingen av denna motion låtit infordra yttrande från intressenter och länsmyndigheter i de tre län som berörs i sammanhanget. Jag är självfallet tacksam för att utskottet bedömt ärendet vara så viktigt att man infordrat dessa remisser. Vid en genomgång av remissyttrandena finner man att alla de tunga remissinstanserna ansluter sig till det i motionen framförda kravet på att en samhällsekonomisk studie av flottningens bestånd snarast skall genomföras. Sålunda har de tre länsstyrelserna, Svenska skogsarbetareförbundet, Ångermanälvens flottningsförening, energisparkommittén och SJ uttalat ett klart behov av att en sådan studie verkställs. Skälen för detta är att den framtida lösningen av skogstransporterna inom Ångermanälvens flodområde är en näringsoch trafikpolitisk fråga av allra största vikt för de tre län detta gäller. Det brådskar ur den synpunkten att flottningsföreningen redan varslat om friställning av arbetskraft i höst. Det borde därför, innan dessa varsel går i verkställighet, ha förelegat ett förslag om hur man i framtiden skall lösa problemet med timmertransporterna i området. Dessutom är det så att dessa arbetstillfällen i huvudsak finns i inlandet, och då är, som de flesta måste förstå, bevarandet av dem synnerligen viktigt. För skogsnäringens framtid måste vi vara ytterst rädda om den arbetskraft som finns kvar i inlandet. Den försening som skulle uppkomma genom detta uppskov med riksdagens behandling av ärendet är därför oroande. Man bör kunna utnyttja sommarmånaderna till att genomföra den utredning det nu är fråga om. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på utskottets hemställan såvitt avser förslaget att behandlingen av den i mom. 4 nämnda motionen 1978 80.

Herr talman! Låt mig dela upp den här frågan. Utskottet har den senaste månaden haft en alldeles särskilt stor arbetsbelastning. Jag kan bl.a. peka på det största betänkande som vi har arbetat med under de senaste åren — en ny trafikpolitisk utredning. Naturligt är då att vi flyttar vissa frågor till hösten. Personligen tycker jag att det är tråkigt att vi behöver göra det. Frågorna har utvalts efter angelägenhetsgrad. Det fanns i Ivar Högströms motion inte någonting som sade att den skulle prioriteras. Utskottet ville också samla remisser och fakta i målet. I mitten av juni reser utskottet upp till dessa områden för att se på förhållandena. Först i torsdags efter ett informellt sammanträde kunde vi sammanföra remisserna för att se om vi för Ivar Högströms skull kunde driva fram frågan. Det visade sig att det inte fanns någon möjlighet att belasta riksdagens tid i vår. Det är tre veckor sedan vi i utskottet fattade beslutet att skjuta upp behandlingen av frågan till hösten. Utskottet var helt enigt, talmanskonferensen har godtagit vårt förslag utan anmärkning. Och så till sakfrågan. När jag tillsammans med kansliet hade gått igenom frågorna och tagit kontakt med departementet framstod det klart att de farhågor som Ivar Högström hyser inte kommer att besannas. Frågan behandlas f.n. i en regional grupp, en rad instanser inom en av länsstyrelserna. Ett förslag kommer så småningom att framläggas. Detta behöver vi ha i utskottet för att kunna göra ett riktigt ställningstagande, eftersom finansiella aspekter måste läggas på lösningen av frågan. Länsstyrelserna i respektive län kan ta initiativ och föreslå regeringen en utredning. Det har de inte gjort ännu. Länsstyrelserna borde ju före riksdagen ta upp frågan. Regeringen kan själv ta initiativ och anföra synpunkter samt föreslå en utredning. Jag har, herr talman, under alla år haft stor respekt för Ivar Högströms agerande i denna kammare. Han brukar inte göra sig skyldig till överdrifter. Och jag förstår att han nu vill slå vakt om de anställda inom flottningen. Men mot bakgrund av vad jag här har sagt vill jag påstå att Ivar Högströms farhågor är överdrivna. Var lugn! Länsstyrelsen, regeringen och utskottet har samma uppfattning: Frågan kan lösas t.o.m. utan riksdagens medverkan. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi har upplevt hur man har lagt ned flottningen i älv efter älv. Nu är Ångermanälven den sista större älv där flottning finns kvar. Tusentals arbetstillfällen i inlandet har på det sättet gått förlorade utan att några ingripanden har gjorts. Dessa frågor har inte tidigare diskuterats i önskvärd utsträckning. Därför har vi bedömt det så att denna gång måste riksdagen ta initiativ för att frågan verkligen skall uppmärksammas och få den belysning den förtjänar. Redan den friställning som nu har varslats leder till att direkt och indirekt kommer 100 arbetstillfällen att gå förlorade i inlandskommunerna. Jag har själv deltagit i ett möte i detta område där kommunalmännen deltog. De konstaterade att om ingenting nu sker, är detta slutet på flottningen i denna älvdel. Det kan tänkas att den största intressenten, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, som har 4096 av flottgodsmängden, bestämmer sig för att lägga ned flottningen — och då är den nedlagd. Enbart företagsekonomiska skäl får inte vara avgörande denna gång. Det är anledningen till att vi vill ha till stånd en samhällsstudie av de konsekvenser detta får för dessa bygder och människor.

Herr talman! Länsstyrelserna, som har denna fråga under ögonen och som arbetar med den, har de facto inte tagit upp den. I länsstyrelserna har Ivar Högström och andra möjligheter att göra sig gällande. Länsstyrelserna har möjlighet att gå till regeringen och begära att den tar hand om denna fråga. Skall vi som ett utskott, utan att ha tillräckligt beslutsunderlag, ge oss ut på en resa för att studera förhållandena och fatta beslut, när man på länsplanet har möjlighet att ta initiativ? Jag tycker att det är fel och orimligt att begära detta av utskottet. Jag hänvisar också till att utskottet var enigt. Även Ivar Högströms socialdemokratiska kamrater deltog alltså i beslutet.
Herr talman! Något initiativ har tidigare icke tagits av länsstyrelserna — och inte heller denna gång. Därför är ett riksdagens initiativ nödvändigt. Det är därför vi vill ha fram en samhällsekonomisk utredning. Detta är ingen partipolitisk fråga för dessa bygder. Jag kan erinra om att centerns Ångermanlandsdistrikt vid sin årsstämma helt delade våra synpunkter. Det är därför vi har begärt att riksdagen skall ta ställning i denna sakfråga.
Herr talman! Under tiden som vi håller på att debattera sitter en arbetsgrupp i Ångermanland och arbetar med frågan. Den skall ge ett underlag för beslut. Länsstyrelserna har möjligheter att ta ett initiativ, men de har i remisskrivelserna sagt att de tycker att frågan skall utredas. Det finns då alla möjligheter för Ivar Högström och hans kamrater i dessa trakter att agera. Vi håller med om att man här inte bör varsla utan att en undersökning bör komma till stånd, innan man fattar ett sådant beslut. Men det initiativet bör tas på länshåll och inte från riksdagens sida.

Herr talman! Jag har redan instämt i Ivar Högströms anförande om flottningens värde och denna frågas betydelse. Jag vill bara säga några ord om hur brådskande detta ärende är. Är det så brådskande att behandlingen inte kan skjutas upp till hösten? Enligt min mening är detta ett brådskande ärende, eftersom det är ett faktum att varsel är utfärdat om flottningens upphörande på ett betydande del av Ångermanälven. Det är också ett faktum att länsstyrelsen i Västernorrlands län och länsstyrelsen i Västerbottens län vill ha en snabb utredning i denna fråga. Länsstyrelsen i Västernorrland vill att den utredningen skall vara färdig redan till hösten. Jag har erfarenheter av beslut som har fattats för hastigt i sådana här ärenden. I norra Ångermanland lades på 1960-talet tre flottleder ner. De var visserligen betydligt mindre än Ångermanälven, men effekterna blev följande: Stora virkesmängder lades över till landsvägstransport på grusvägar med dålig bärighet. Det har medfört att dessa vägar i tjällossningstider är avstängda under långa perioder. Det har orsakat bekymmer för andra viktiga transporter. Jag kan faktiskt inte vara med om och ta på mitt ansvar att det fattas nya hastiga beslut utan att det finns en ordentlig utredning i ärendet, och i det avseendet menar jag att riksdagens viljeyttring är betydelsefull. Även i andra sammanhang än de trafikpolitiska brukar man säga att när sista tåget har gått är det försent. När det gäller flottning har vi ett fackuttryck. Att rensa flottleden kallas att ”dra rumpan”. När sista rumpan är dragen är det försent att lägga virke på flottleden i fråga. Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är för tidigt att dra den sista rumpan på Ångermanälvens flottled. Jag ber därför att få säga att jag kommer att rösta för bifall till Ivar Högströms yrkande.

Herr talman! Helt kort vill jag bara säga att det har framkommit sådana omständigheter sedan trafikutskottet tog beslutet om att föreslå remiss av denna motion till höstriksdagen, att vi från socialdemokratiskt håll är beredda att ompröva det beslutet. Jag ber därför, herr talman, att få instämma i det yrkande som Ivar Högström har framställt, att motionen måtte upptas till behandling redan i vår. I trafikutskottet har vi arbetat undan de ärenden vi har haft att behandla, och vi har nu möjlighet och tid att hinna med även detta ärende. Även om de dagar vi nu har kvar att arbeta i riksdagen är få och bemängda med arbetsuppgifter behöver inte behandlingen av detta ärende på något sätt försinka behandlingen av de övriga. Herr talman! Jag yrkar bifall till Ivar Högströms förslag.
Herr talman! Jag vill bara anmäla följande. Vi kan inte under den tid som står till buds få det underlag som vi behöver för att fatta beslut. Mot den bakgrunden kommer jag att följa trafikutskottets förslag.
Herr talman! Det beslut som vi skall fatta i utskottet gäller enbart att ta ställning till ett yrkande om att den här frågan skall utredas. Det behöver inte ta lång tid i utskottet att avgöra om det yrkandet skall tillstyrkas eller inte.

Herr talman! Utskottet måste också för att göra sitt arbete riktigt ta hänsyn till frågans finansiella bakgrund. Det är bl.a. i det avseendet som jag menar att vi behöver ett underlag. Dessutom är jag övertygad om, herr talman, att kommunikationsministern mot bakgrund av dagens debatt tillsammans med länsstyrelsen klarar av den här frågan. Svårare är den inte.

Herr talman! Justitieombudsmannen Leif Ekberg har i skrivelse till kammaren den 19 februari 1979 hemställt att bli entledigad fr.o.m. den I maj 1979 från uppdraget att vara justitieombudsman. Kammaren har vid plenum den 26 februari 1979 bifallit Leif Ekbergs hemställan. Med anledning av Leif Ekbergs avsägelse har JO-delegationen berett frågan om val av en riksdagens ombudsman. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu behandlar bygger på två propositioner som är totalt perforerade av tio motioner, och detta har föranlett 15 reservationer. De gedigna propositionerna liknar i dag mest schweizerostar. Samtliga partier finns i betänkandet omväxlande som majoritetsföreträdare och som reservanter. Jag skall här inte gå in på alla reservationer eller kommentera alla punkter i betänkandet, det medger inte tiden. Jag väljer att behandla några av avsnitten och utgår i övrigt från att samtliga ledamöter av kammaren är läskunniga och kan ta del av betänkandet mina kommentarer förutan. När riksdagen våren 1978 tog beslutet om bildandet av SSAB opponerade vi socialdemokrater oss, liksom facket hade gjort under förhandlingarna, mot ägarfördelningen i det nya bolaget. Staten svarar för mångmiljardinvesteringar, men de privata intressenterna har ändå 50 96 av ägandet. Detta finner vi vara ett avvita förhållande, särskilt som vi nu ser att de privata delägarna verkligen bevakar sina intressen i bolaget. Tar man hänsyn till de tillskjutna medlen, så borde staten ha minst 70 96 av aktierna mot nu 50 96. Vi yrkar därför att statens ägarandel skall motsvara de verkliga förhållandena, och detta kan ske genom att en del av de medel som tillförs bolaget förändras från lån till aktieägartillskott. Regeringens proposition bygger dels på SSAB:s styrelses strukturplan, dels på de förslag som framlagts i den s.k. Rehnbergska utredningen, vilken tillsattes för att se hur man skulle kunna finna vägar att mildra de regionala problem som uppstår vid ett genomförande av denna plan. I propositionen tas upp vissa av de förslag som generaldirektör Rehnberg lagt fram. De regionala problemen blir betydande på alla orter. De största satsningarna i strukturplanen görs i Domnarvet, men samtidigt blir omställningarna vid denna enhet också störst. Bertil Rehnberg föreslår därför att den malmbaserade metallurgin vid Domnarvet skall få vara kvar ett år längre än vad som föreslås i propositionen — detta för att mildra svårigheterna i övergången mellan nedläggningen och igångsättningen av andra sysselsättningar. Regeringen har inte tagit upp detta förslag, men majoriteten, bestående av socialdemokrater och centerpartister, föreslår bifall till Rehnbergs förslag. I detta sammanhang bör också behandlas frågan om SSAB:s gruvor inom Grängesbergsfältet. SSAB har liksom det tidigare privata bolaget beslutat lägga ned gruvorna i Blötberget och Håksberg med hänvisning till den dåliga lönsamheten m.m. Utskottet motsätter sig inte denna nedläggning, men föreslår att dessa gruvor icke vattenfylls i väntan på resultatet av en utredning, som utskottet föreslår skall tillsättas för att skyndsamt granska läget för den mellansvenska gruvindustrin och föreslå lämpliga åtgärder. Utskottsmajoriteten avstyrker motionskrav om medel till ökade industrietableringar i Ludvikaområdet. Socialdemokraterna finner för sin del skälen för motionskraven goda och föreslår att dessa medel skall upptas i den utvecklingsplan för SSAB som utskottet föreslår skall upprättas. Socialdemokraterna föreslår också att de pengar för ökade resurser till Oxelöinvest AB som äskats i motionerna skall upptas i den utvecklingsplan som jag här nämnde. När det gäller Luleå är Rehnbergs förslag få. Där behandlas frågan om ett kraftvärmeverk som föreslås tidigareläggas. Regeringen anför i propositionen att denna fråga skall behandlas i annat sammanhang och därför inte upptagits i propositionen. Utskottet understryker det angelägna i att projektet kommer till stånd snarast, men förutsätter att beslut i frågan kan fattas i det sammanhang regeringen anför, varför något beslut av riksdagen inte påfordras. I en motion från vpk föreslås att riksdagen skall begära att regeringen lägger fram ett förslag om byggande av en ammoniakfabrik i Luleå. Denna fråga är angelägen att få prövad, men då utskottet förutsätter att detta projekt kommer att prövas i samband med planerna för ett kraftvärmeverk finner utskottet inte anledning till något särskilt uttalande. Rehnbergs förslag när det gäller Luleå är som sagt få, men i stället har fackklubbarna vid SSAB lagt fram förslag om vissa ytterligare investeringar främst i Luleå. Så föreslås t.ex. tidigareläggning av ett planerat mediumvalsverk och vissa nödvändiga arbeten vid grovvalsverket i Luleå. Vidare föreslås vissa satsningar på lokaler för Plannja AB och dess tillverkning av plastbelagd byggplåt. Regeringen har inte fäst något avseende vid fackets skrivelse i frågan. Förslagen har i stället fått föras fram motionsvägen i bl.a. den socialdemokratiska partimotionen. I den allmänna debatten och även i utskottet har av någon anledning just frågan om ett mediumvalsverk i Luleå kommit att bli en stor stridsfråga. Jag vill därför något utförligare kommentera detta. Byggandet av ett nytt mediumvalsverk i Luleå finns upptaget i SSAB:s strukturplan för första hälften av 1980-talet. Facket föreslår en tidigareläggning bl.a. för att ge sysselsättning för byggnadsarbetare i Norrbotten nu när arbetslösheten där är mycket stor. Likaså är man naturligtvis angelägen om att skapa nya fasta jobb när verket står färdigt. De borgerliga ledamöterna i utskottet reser mycket starkt motstånd mot frågan om detta verk. Som förklaring till sin negativa inställning för man fram att detta verk skulle komma att konkurrera ihjäl de små mellansvenska stålverken. Detta påstår man, trots att utskottet mycket bestämt uttalar att verket skall byggas för högst 208 000 årston just för att inte konkurrera med de små handelsstålverken. När produktionen vid det nya verket startar, avser SSAB att lägga ner produktionen vid finvalsverket i Luleå och vid ett omodernt verk i Domnarvet. Dessa två verk producerar i dag tillsammans ca 170 000 årston. Den kvantitet därutöver, dvs. 38 000 årston, som mediumvalsverket i Luleå skulle producera avser en balkdimension som inte tillverkas i landet utan importeras. Talet om konkurrens med de små handelsstålverken är därför fritt uppfunnet och vitt spritt av privata järnbruksintressen. Vad som är förvånande är att de borgerliga så villigt ställer upp och försvarar dessa intressen, men det är typiskt med tanke på vad som gällt i samband med andra beslut i liknande frågor. Man säger sig vara positiv, men i verkligheten är man helt emot. Det bör inte förvåna de borgerliga om facket, särskilt i Luleå, känner förbittring över deras handlande. Sanningen finns bara i direktörernas utsagor, fackets synpunkter är inte av intresse, kan de ju konstatera. De borgerligas negativa inställning till verket i Luleå framgår än tydligare genom att de inte bara går emot mediumvalsverket utan även går emot upprustningen av grovverket. Varje som helst ytterligare investering i Luleå vid det gamla NJA tycks man gå emot. Att talet om konkurrensfördelar bara är båg framgår av utskottsbetänkandet, om man läser uppmärksamt. Generaldirektör Rehnberg har föreslagit att SSAB skall få bygga en plastbeläggningslinje i Borlänge. Regeringen avvisar detta i sin proposition med hänvisning till att det skulle snedvrida konkurrensen, eftersom SSAB:s ställning som dominerande tillverkare skulle ytterligare förstärkas. Vi socialdemokrater föreslår att denna linje ändå skall få byggas, och här är centern helhjärtat med. Men när det gäller påstådd konkurrens från Luleå tar man avstånd. Var finns logiken? Tydligen handlar man efter målsättningen: När far super är det rätt, men när grannen gör det är det förfärligt fult! Tycker centern att norrbottningarna och de människor som centern har lovat 2 300 nya jobb i järnindustrin skall hurra för centern? Var övertygad om att de märker ert tjyvoch rackarspel. Vad ni bäddar för med ert handlande i denna fråga är endast att det väcks liv i gamla motsättningar mellan de tre bruksorterna och att det skapas nya stridsämnen. Socialdemokraterna yrkar genom utskottsskrivningen att riksdagen nu skall besluta om byggande av ett mediumvalsverk i Luleå för 208 000 ton. Projekteringen skall sättas i gång omedelbart, och när den har nått det stadium att kostnaderna kan anges skall regeringen förelägga riksdagen förslag om finansieringen. Detta arrangemang har vidtagits, därför att man så starkt har kritiserat kostnadsangivelserna i fackets skrivelse. Låt oss då få det exakta underlaget för beslutet om finansiering, men besluta nu om att bygga verket. Ett snart beslut om byggande är också nödvändigt, eftersom det är helt klart att man utomlands, bland våra grannar, avvaktar vårt beslut om mediumverk. Tvekar vi är man snabbt i gång och bygger, och då är marknaden borta för det svenska verket. Men det är naturligtvis detta man vill uppnå med sina fördröjningsmanövrer. I propositionen, liksom också i vissa borgerliga motioner, talas det om faran för överproduktion. Att vi borde söka föra en offensiv politik på detta område, att vi måste tro på vår industri och våga satsa på dess utbyggnad har tydligen aldrig föresvävat de borgerliga. Trots att vi i dag importerar 55 96 av allt det stål som vi förbrukar i det här landet, vågar man inte tänka sig en expansion av stålindustrin. En ynkligare industripolitik kan man knappast tänka sig. När det gäller mediumverket har centern och folkpartiet hittat vad de tror vara en genial linje. De föreslår att 4 milj.kr. skall anslås till en marknadsundersökning om mediumverket, men inget beslut om byggande skall fattas. Att marknadsföra en kvantitet stål som redan i dag finner köpare på marknaden torde väl inte tillhöra de allra största problemen och tarvar knappast någon undersökning. En marknadsundersökning i så måtto att man talar om var man skall sälja sina produkter och att man undersöker förutsättningarna i övrigt för en marknadsföring utan utslagning av andra industrier är naturlig och skall naturligtvis redovisas i samband med den projektering som vi föreslår. Men låt mig konstatera att centeroch folkpartiförslaget endast är en avledningsmanöver. De sansade och klarsynta borgerliga ledamöter som finns i kammaren bör rösta med socialdemokraterna för att få ett vettigt beslut och låta sina landskapsinkrökta och föga klarsynta kolleger i näringsutskottet stå där med skammen. I den socialdemokratiska motionen föreslås att riksdagen skall uttala sig för en ägarsamordning mellan SSAB och de andra handelsstålverken. Arne Geijer föreslog i sin utredning om de mindre handelsstålverken direkta förhandlingar för att förbättra samordningen mellan dessa stålverk inbördes och mellan dem och SSAB. Regeringen har inte funnit anledning att fullfölja Arne Geijers intentioner utan tycks vara glad och lycklig över den ringa samordning som industrin själv har åstadkommit. Vi föreslår för vår del att den Geijerska utredningen fullföljs och att en bättre samordning på detta område skapas. I den socialdemokratiska partimotionen föreslås att riksdagen skall begära att regeringen snarast lägger fram förslag om en samlad utvecklingsplan för SSAB. I vissa centerpartimotioner framförs liknande tankegångar. Utskottet har efter diskussioner stannat för att kräva att regeringen snarast lägger fram en utvecklingsplan för SSAB, i vilken bl.a. ingår de förslag som tidigare presenterats här, t.ex. de kompletterande satsningarna i Ludvikaområdet och på Oxelöinvest liksom grovverksupprustningen i Luleå i enlighet med den socialdemokratiska reservationen. Likaså uttalar sig utskottet för att de av facket föreslagna satsningarna på Plannja skall komma till stånd med utnyttjande av arbetsmarknadsmedel på sätt arbetsmarknadsutskottet uttalat. Herr talman, jag slutar detta anförande med en förhoppning att tilltron till vår stålindustris utvecklingsmöjligheter, grundade på bl.a. SSAB:s förmåga att växa till ert samordnat, homogent företag, skall vara så stark här i kammaren, att det beslut vi nu går att fatta skall bli av betydelse för utvecklingen på alla våra stålorter. Ett fortsatt permanentande av misstänksamhet mellan de olika delarna av SSAB och en besvikelse och förbittring över orättfärdiga beslut på annan ort blir förödande för våra möjligheter att skapa en livsduglig stålindustri. Jag yrkar med det anförda bifall till reservationerna 1,5, 10, 11,12, 13 och 14 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den Rehnbergska utredningen, som propositionen 126 baseras på, skall i första hand kompensera Bergslagen för det bortfall av arbetstillfällen som SSAB:s strukturplan innebär. Norrbotten kompenseras i andra sammanhang. I förra veckan tog vi beslut om att åtskilliga miljarder skall satsas på Norrbotten. Vi har ökat satsningen på LKAB med 1 miljard. Norrbottningarna hade förmodligen blivit väldigt förvånade om man i de sammanhangen hade anslagit medel till Bergslagen. Nu gäller det alltså Bergslagen, som skall kompenseras, och förre industriministern Åsling bad Bertil Rehnberg att se på möjligheterna att tidigarelägga, att förändra SSAB:s strukturplan, så att det mycket stora bortfallet av arbetstillfällen i Bergslagen inte skulle behöva slå igenom. Det gäller inte bara SSAB i det här sammanhanget. Det gäller lika mycket de mindre handelsstålverken som finns just i Bergslagen men också på andra ställen i landet. F. ö. vill jag bara säga några ord om de punkter där centern har fått positivt gensvar, därför att — det kan jag säga i ärlighetens namn — våra intressen har sammanfallit med socialdemokraternas. Riksdagen kommer således förmodligen nu att besluta om att gruvnäringen i Bergslagen skall utredas. Något oåterkalleligt, som vattenfyllning av gruvorna, kommer inte att ske under den tiden. Bedömningen av lönsamhet varierar oerhört snabbt med lågkonjunktur och med den varierande positiva och negativa syn man får på näringslivet när konjunkturerna växlar. Den som vinner tid kan vinna allt. Regeringen uppmanas att göra en industripolitisk utvärdering av kalkbrukens situation i landet innan SSAB fattar beslut om sin kalkförsörjning. Det bör innebära att man också kommer att ta hänsyn till kalkbrukens situation i Dalarna och att den kan tryggas. Nya intressanta möjligheter att bygga om pelletsverket i Grängesberg skall utredas. Regeringen bör vidta åtgärder som kan leda till att affärsidéer kring ett stålbaserat lättbyggsystem kan vidareutvecklas. När det gäller den malmbaserade metallurgin i Borlänge tillstyrker utskottsmajoriteten Rehnbergs förslag, som innebär att den skall bibehållas ett år längre än planerat. Jag anser personligen att utskottet borde ha slagit fast att den skall bibehållas för framtiden. Den kanske viktigaste orsaken till det är att den behövs ur kvalitetssynpunkt. I Borlänge tänker SSAB lägga just den mycket känsliga tunnplåtstillverkningen. Och den plåten måste vara av så god kvalitet att man kan konkurrera ut den importerade plåten, exempelvis när det gäller biltillverkning. Bilindustrin köper alltid sin plåt från s.k. integrerade stålverk därför att hög kvalitet kräver att man kan kontrollera processen från råvara till färdig plåt. Det samarbete som utskottet tycker skulle vara önskvärt mellan bilindustrin och SSAB borde kunna leda till att SSAB omprövar sin inställning till malmmetallurgin i Borlänge. Kring kraftvärmeverket i Luleå har utspelats några egendomliga turer. Redan vid mitten av 1970-talet, då näringsutskottet besökte Luleå, var bolagets företrädare generade över att man till ingen nytta måste bränna enorma mängder gas från bl.a. koksverket. De försäkrade dock att kraftvärmeverket snart skulle byggas i samarbete med Luleå stad. Ett sådant projekt är samhällsekonomiskt lönsamt och var redan då färdigutrett. Inte desto mindre har ett antal regeringsledamöter nu skickat denna heta fråga från den ene till den andre. Alla betygar att det är ett viktigt och angeläget projekt, men till sist har det hamnat hos arbetsmarknadsministern i en klumpsumma för ännu icke färdigutredda projekt. Centerns ledamöter anser att investeringsbeloppet bör lånas ut nu — det är alltså inte fråga om någon subventionering utan bara om en finansiering av denna kraftvärmeutbyggnad — så att jobb skapas i Luleå och det upprörande energislöseriet äntligen kan stoppas. Frågan om ett nytt mediumvalsverk gäller inte i första hand Domnarvet eller Luleå utan de mindre handelsstålverkens framtid. Utskottet är överens så till vida att det ännu inte gjorts några marknadsundersökningar som visar om det är realistiskt eller ej att öka produktionskapaciteten när det gäller mediumvalsverksprodukter. Det projekt som diskuteras är enligt en redovisning som utskottet har fått av Björn Wahlström tänkt att genomföras i två etapper. I den första etappen skulle man behöva göra kraftiga investeringar för att uppnå en begränsad volym på ungefär 200 000 ton. I den etappen skulle valsverksbyggnaden uppföras och alla basinvesteringar göras, och det är alltså detta som kostar pengar. Till en början skulle man bara uppnå en kapacitet av 208 000 ton i ett s.k. reverserande verk, där stålet valsas fram och tillbaka, vilket tar tid och endast medger en begränsad kapacitet. Denna utbyggnad kan inte någonsin i sig bli lönsam. Genom etapp 2, för vilket det däremot bara behövs en begränsad investering, skulle man mer än fördubbla kapaciteten, och detta skulle vara mycket lönsamt. Jag vill fråga Ingvar Svanberg: Menar Ingvar Svanberg och de andra socialdemokraterna i utskottet att man skall tvinga SSAB att begränsa kapaciteten till 208 000 ton, även om detta aldrig någonsin kan bli lönsamt? Kommer man att hindra SSAB från att göra den lönsamma mindre investeringen, som innebär att kapaciteten mer än fördubblas och som, om inte marknaden kan på ett mycket väsentligt sätt utökas, kommer att slå ut de mindre och medelstora stålverken? Det måste vara ett stort gemensamt intresse att vi verkligen undersöker marknadsbilden på detta område. Utskottet är alltså enigt om att en sådan marknadsundersökning inte har gjorts. Vi föreslår nu att man skall anslå medel för att klarlägga denna marknadsbild. Om det, som socialdemokraterna säger, finns en stor marknad på detta område, om motsvarande kapacitet annars kommer att täckas av utländska valsverk, om det gäller nya produktkvaliteter och om det är importen som man konkurrerar med, finns här inga delade meningar. Det enda vi är rädda för är att de mindre och medelstora handelsstålverken plötsligt skall slås ut. Det gäller om Boxholm skall slås ut, om Halmstads Järnverk skall störas och om Smedjebacken, ett valsverk som nu i huvudsak klarar sig utan statliga medel — åtminstone i jämförelse med vad SSAB får — också skall slås ut. Det är i det senare fallet fråga om ett valsverk som ligger just i den region som är hårdast drabbad av SSAB:s strukturplan och där Rehnbergs utredning och propositionen skall ge kompensation för de följder detta får. Där slår man ut ett valsverk som nu klarar sig självt och som också vill ha en framtid och därför önskar öka sin kapacitet. |: Riksdagen har enhälligt uttalat att de mindre handelsstålverken inte får skadas av SSAB. När vi nu sätter in statliga rmedel är det helt klart att vi inte får konkurrera ut de företag som inte har något statligt stöd i detta sammanhang. Det känns särskilt bittert och fullständigt obegripligt om t.ex. Smedjebackens Järnverk, mitt i Bergslagens hårt drabbade gruvregion, skulle hotas med anledning av en proposition som skall kompensera Bergslagen för vådorna av SSAB:s strukturplan.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

Herr talman! Det är inte gärna jag för den här debatten med Birgitta Hambraeus, eftersom hon i utskottet har uppträtt som den mest otillförlitliga idetta sammanhang, som den som rakt ut påstår vissa saker och som, vad hon än får för belägg för att det hon säger är fel, fortsätter med sina påståenden. Men nu har centern skickat fram Birgitta Hambraeus som sin främste företrädare, och därför får jag väl diskutera med henne. Birgitta Hambraeus talar här om att riksdagen förra veckan fattade beslut om Norrbotten. Ja, det var fråga om beredskapsarbete i arbetsmarknadsstyrelsens regi. Vidare påpekade Birgitta Hambraeus att Bertil Rehnberg föreslagit åtgärder för att mildra det mycket omfattande friställandet och de svåra verkningarna, som tydligen bara uppstår i Bergslagen. I Norrbotten har man under de senaste två åren upplevt att man i stålindustrin blivit av med 1 000 man. Nu skall ytterligare 400 man friställas, och 2 500 gruvarbetare har friställts förut. Skall vi börja tala om var det är svårt, så inte har Birgitta Hambraeus rätt. Men det här är egentligen en ovidkommande diskussion, för det är egentligen inte det som det gäller. Sedan säger Birgitta Hambraeus att metallurgin behövs i Domnarvet för kvalitetens skull. Detta har experter sagt emot henne om, så jag skall inte fortsätta med det. Det är meningslöst att försöka övertyga Birgitta Hambraeus. Därefter talar Birgitta Hambraeus om kraftvärmeverket i Luleå. Hon använder uttrycket: ”Det har varit en massa egendomliga turer.” På det sättet uttrycker sig Birgitta Hambraeus när hon talar energipolitik. Hon anklagar alla andra för att ”fiffla” och ”ha underligheter för sig” och ”det är inte rent spel”. Nu fortsätter Birgitta Hambraeus med detta här i kammaren. Jag vet inte om att det har fifflats. Det finns nämligen vissa frågor — jag har ingen anledning att försvara regeringen — att beakta i detta sammanhang, t.ex.: Hur skall värmeverket samordnas i Luleå? Hur skall man göra med viss gas, som man kan använda för ammoniakframställning? Många sådana spörsmål skall utredas, innan det där förslaget läggs fram. Sedan talar Birgitta Hambreaus om mediumvalsverket. Hela hennes uppläggning är denna: ”Jag tror inte. —— — Det är fel som socialdemokraterna har skrivit i betänkandet. De menar någonting annat.” Vi har sagt mycket klart att det skall bli ett valsverk med högst 208 000 årstons kapacitet. Birgitta Hambraeus talar om att den första etappen inte kan bli lönsam. Det är för liten omfattning. Det är underbart att höra Birgitta Hambraeus tala om att små industrier inte är lönsamma. Sådana skall inte byggas. Vi skall ha stora industrier. Fortsätt med det, Birgitta Hambraeus, men gör det konsekvent. Det hävdades i utskottet av företrädare för de små verken att just små verk på mellan 75 000 och 300 000 ton var de mest lönsamma, så jag behöver inte orda mer om det. Birgitta Hambraeus säger att centern kommer att vara med om att bygga vidare på det här stora verket. Hon säger i det sammanhanget: Någon marknadsundersökning av hur det går att driva har inte gjorts. Nej, det har verkligen inte gjorts, för det är inte det utskottet vill att riksdagen skall besluta om. Skall man göra en marknadsundersökning huruvida man kan producera 600 000 ton och i dag sälja det, får man ett negativt besked. Det är tydligen det som centern vill ha fram, men man undersöker inte det som vi föreslår. Man har varit med om att pröva alla kompromissmöjligheter i fråga om Bergslagen osv. Jag tycker synd om Bergslagen som har en sådan företrädare som Birgitta Hambraeus i denna fråga.

Herr talman! Jag vill lämna åt sidan de personliga otidigheterna från Ingvar Svanberg och bara påpeka att det är av hänsyn till kammarens arbetsbelastning som bara en centerpartist talar för den reservation som alla centerpartister i utskottet står bakom. När det gäller frågan huruvida Bertil Rehnberg skulle-få tala för Bergslags regionen eller inte har jag här de direktiv som gavs av industriministern. Där Nr 153 sägs att man är medveten om att strukturplanen drabbar många orter, men att Onsdagen den man i annat sammanhang, t.ex. för Norrbottens län, har tillsatt en särskild 23 maj 1979 delegation. I direktiven till Rehnberg sägs: ”Insatser kan därutöver behövas inom ramen för SSAB:s verksamhet, i synnerhet på gruvorterna.” Vidare står Vissa investeringar det: ”Med hänsyn till strukturplanens konsekvenser för sysselsättningen i inom SSAB olika regioner och situationen på arbetsmarknaden i utgångsläget bör arbetet i Svenskt Stål AB, första hand inriktas på gruvregionerna.” Jag har citerat direkt från direktiven, och gruvregionerna är, när det gäller SSAB, just Bergslagen. Ingvar Svanberg svarade inte på min direkta fråga. Jag vill därför upprepa den: Det projekt som man planerar och som nu är i fråga är ett storskaligt projekt som alltså inte använder sig av en småskalig teknik. Vi har i näringsutskottet fått reda på att etapp I med ungefär 200 000 ton bara är en första etapp, som i sig aldrig kan bli lönsam, men att en mycket begränsad ytterligare investering skulle innebära att man fick lönsamhet och samtidigt större kapacitet men att de mindre handelsstålverken därmed fick läggas ner. Om det visar sig att detta är enda sättet att få projektet företagsekonomiskt lönsamt — kommer i så fall socialdemokraterna att motsätta sig detta? Det var min fråga, som jag inte fick något svar på. Man har också sagt här att fackföreningarna är eniga om denna lösning, men vi har fått skrivelser från några fackföreningar i Smedjebacken, där man tar kraftfullt avstånd från förslaget därför att man anser att det kommer att hota deras existens. Problemet är ju att de företag man konkurrerar ut med SSAB inte har statsstöd medan den stora jätten SSAB har statsstöd. Det är alltså icke fråga om Domnarvet kontra Luleå utan det är fråga om den stora jätten SSAB gentemot de mindre handelsstålverken.
Herr talman! Jag behöver väl inte svara mycket på detta. Birgitta Hambraeus demonstrerar alldeles utmärkt väl vad hon sysslar med just nu, nämligen demagogi. Hon går upp och beklagar sig över otidigheter som hon säger att jag har använt, men hon skall ha rätt att använda uttryck som fiffel, underliga turer osv. om alla människor som har en annan uppfattning än hon. Men då får man också finna sig i att bli behandlad på samma sätt; det är bara så. Sedan fortsätter hon och ställer hypotetiska frågor och vill att jag skall svara på vad socialdemokraterna kommer att göra, om SSAB i framtiden vill göra det och det. Antagligen kommer jag inte att göra någonting alls då, eftersom jag då inte kommer att finnas kvar i den här kammaren. Men jag kan ju ställa en lika hypotetisk till Birgitta Hambraeus: Kommer du att gå emot förslaget, om Smedjebacken vill bygga ut verksamheten till 2 miljoner ton? — Vad är det för mening med sådana här helt hypotetiska frågor om vad vi kommer att göra i en framtid? Vi har ju sagt att vi vill att man bygger ut för 208 000 ton, eftersom det med detta går att få en helt lönsam enhet. När Birgitta Hambraeus talar om etapperna 1 och 2 talar hon om ett verk som har skissats i hjärnan på en direktör. Vem har sagt att det är det verket 23 som skall byggas? Vi föreslår att man skall bygga ett verk för 208 000 ton. Håll isär begreppen och rör inte ihop dem så här — medvetet, nämligen — bara för att få det att framstå som om vi är illvilliga och planerar något annat än det vi föreslår! Vi menar vad vi säger i de här sammanhangen. Det är bara på det sättet. Sedan talar Birgitta Hambraeus om Smedjebacken. Jag har ingenting emot Smedjebacken, som jag har besökt — och jag har ingenting emot Bergslagen över huvud taget på något sätt. Vi har antagit alla de förslag som det har gått att få där, men de har inte haft något statsstöd. Ta ett litet resonemang med din partivän Nils Åsling, så kanske han kan tala om att alldeles utan statsstöd har inte heller Smedjebacken blivit, utan man har haft rätt mycket statsstöd där. Jag tycker inte att vi skall behöva fortsätta längre med det här resonemanget. Diskutera gärna med oss det vi föreslår, men diskutera inte det som du i din hjärna vill framfantisera att vi menar med det hela! Vi begär att få bli tagna på allvar. Och jag antar att du vill det också, men då får du finna dig i att betrakta andra som hederliga också.
Herr talman! Ingvar Svanberg bekräftade indirekt att utskottet har fått det förslag redovisat som nu är i fråga, nämligen ett medievalsverk uppe i Luleå i två etapper. Företagets direktör Björn Wahlström har redovisat detta förslag. Den första etappen är på ungefär 208 000 ton och den andra innebär en dryg fördubbling. Detta är, såvitt jag vet, det enda underlag som man nu diskuterar. Varför vill ni då förneka detta och i stället tala om någonting som uppenbarligen är ett fantasiverk och inte på något sätt utrett.

Herr talman! I föreliggande betänkande tillstyrker näringsutskottet i huvudsak regeringens förslag om medelstillskott till SSAB. Detta innebär att SSAB utöver tidigare beviljade 1,8 miljarder i och med riksdagens beslut i dag får dels 800 miljoner, dels 1,1 miljarder, dvs. sammanlagt 1,9 miljarder. Syftet med dessa medelstillskott är bl.a. att SSAB skall kunna tidigarelägga planerade investeringar och på så sätt snabbare få fram arbetstillfällen att ersätta de jobb som vid strukturomvandlingen av SSAB faller bort. De statliga subventionerna till SSAB är ett sätt att få den strukturomvandling i socialt acceptabla former som vi alla strävar efter. Att enskilda och orter trots de omfattande insatserna ändå kommer att drabbas hårt är svårt att undvika i en situation där konkurrensläget för svensk stålindustri är så utomordentligt bekymmersamt. Syftet med de statliga insatserna måste också vara att SSAB skall utvecklas till ett starkt och konkurrensdugligt företag. Dess VD förklarade för utskottet att förhoppningen är att SSAB 1980 skulle kunna tjäna ihop till lönerna och 1981 till avskrivningar och räntor, ehuru detta senare mål tedde sig mer avlägset. Skall dessa mål kunna realiseras måste de nya investeringar SSAB engagerar sig i vara lönsamma och marknadsmässigt betingade. Det ankommer på SSAB att urskilja dessa investeringar. Det finns anledning att varna för att SSAB i sysselsättningssyfte åläggs investeringar som dömer företaget att vara ett permanent förlustföretag. Trygg och produktiv sysselsättning kan endast skapas genom lönsamma investeringsprojekt. Enligt moderat uppfattning bör frågan om ett mediumverk i Luleå bedömas i detta sammanhang. Det ankommer på SSAB att utföra marknadsundersökningar beträffande nuvarande och framtida produktion. Skulle sådana marknadsundersökningar visa att ett mediumvalsverk i Luleå är en försvarlig investering, bör denna investering aktualiseras av företagsledningen. Dessa beräkningar bör då också utgå från att SSAB har stora statliga anslag som inte får snedvrida konkurrensförhållandena gentemot de mindre handelsstålverken. Jag vill erinra om näringsutskottets uttalande i betänkandet 1977/78:45. Utskottet framhöll där det angelägna i att de mindre handelsstålverken även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Utskottet anförde att åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling inte får utformas så, att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken. Det statliga engagemanget inom handelsstålsindustrin i form av SSAB får alltså inte medföra att mindre handelsstålverk slås ut och problem sålunda flyttas från en ort till en annan. Det vore, herr talman, en alldeles orimlig åtgärd att med statliga subventioner stödja en ur marknadssynpunkt olönsam investering i Luleå, som samtidigt slår sönder framtiden för järnverken i Boxholm, Hallstahammar, Smedjebacken och Halmstad. En sådan politik är knappast solidarisk. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2,4, 7,9 och 15 i näringsutskottets betänkande nr 43.

Herr talman! Ett framtida SSAB med full sysselsättning och slagkraft kräver samhällsekonomiska beslut. Vpk föreslår därför att SSAB:s struktur skall ha följande inriktning. Samhällsekonomin skall vara vägledande. Personalstyrkan vid SSAB:s företag skall behållas på minst samma nivå som vid bildandet av SSAB. Järnverken i Luleå, Domnarvet och Oxelösund skall utvecklas med ”egen utveckling”, dvs. från metallurgi till färdig produktion. Ingen gruva får upphöra med brytningen. Man skall begränsa importen av handelsstål och med åtgärder motverka den kapitalistiska frihandelspolitikens utslagning av basnäringar. Satsning på framtida stålverk genom forskning och utveckling för sociala behov och en medveten satsning på alternativ produktion skall göras. Vpk:s förslag till strukturplan ligger väl i linje med den opinion som på olika orter kommer till starkt uttryck. Vpk:s förslag har en stor uppslutning hos dem som har drabbats av SSAB:s strukturplan. Vpk:s förslag till strukturplan är alternativet till det beslut som den 6 april 1978 fattades av de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Beslutet den 6 april 1978 var en milstolpe i Sveriges industriella utarmning. SSAB består av gamla enheter med kunnande och stolta traditioner. Domnarvets järnverk räknar sina anor från 1870-talet. Oxelösunds järnverk byggdes i sin nuvarande form på 1950-talet med pengar som Gränges fick vid försäljningen av LKAB. NJA startades i början av 1940-talet och har haft en permanent brist på investeringskapital. Gruvorna i Västerbergslagen har månghundraåriga traditioner. Gemensamt för alla dessa produktionsenheter — utom NJA — är att storfinansen under årens lopp mjölkat stora vinster ur dem. Efterkrigstidens kapitalistiska expansion har möjliggjort detta. Investeringar för en ny stålstruktur i framtiden har grovt försummats av storfinansen. Vpk:s kritik av bristande utveckling och forskning är svepande, anser utskottet i ett svar på vpk-kravet i motionen 2289 om en samhällsägd forskning och utveckling. Men inte desto mindre är den svepande kritiken träffsäker och riktig. Bristen på en planerad utveckling gav som resultat en akut kris i handelsstålsbranschen 1975-1976. Den förre socialdemokratiske industriministern Rune Johansson tillsatte 1976 handelsstålsutredningen. Utredare blev Lars Nabseth — numera storfinansens toppman i Industriförbundet. Direktivens huvudpunkt var att utredningen skulle ha som riktpunkt att företagen inom branschen skulle bedömas vara företagsekonomiskt bärkraftiga i ett långsiktigt perspektiv. Resultatet av utredningen blev därefter — det är i stora drag dagens SSAB med kraftiga personalminskningar, flera tusen jobb skall bort — produktionsoch geografisk koncentration, metallurgi i Luleå utan förädlingsenheter, nedlagd metallurgi och enbart tunnplåtstillverkning i Domnarvet samt nedläggning av gruvor. På denna grundval slöts sedan avtalet mellan Statsföretag, NJA, Gränges och Stora Kopparberg om SSAB:s bildande. Apportegendomen, dvs. produktionsenheterna, blev högt värderade för privatkapitalet, och enligt avtalet har privatkapitalet mycket gynnsamma förutsättningar att bli utlöst ur företaget. Den lönsamma kraftindustrin behöll däremot privatkapitalet. I konsortieavtalet, som reglerar förhållandena mellan dessa fyra parter, står att det åvilar bolaget att bedriva nämnda rörelse efter affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Här är den springande punkten: SSAB skall drivas enligt företagsekonomiska principer. Det är anledningen till att SSAB-ledningen sätter målet att efter 1981 vara företagsekonomiskt lönsamt. Förre industriministern, centerpartisten Nils Åsling, svalde hela uppgörelsen. Nils Åsling fick centralisera i stället för att, vilket centern brukar tala om, decentralisera. Nils Åsling lade fram SSAB-förslaget för riksdagen, och utvecklingen mot utarmning hade påbörjats. Enligt Nils Åsling hade stålindustrin anpassats efter de internationella förhållandena. De borgerliga partierna lade fram en helt kapitalistisk lösning på stålpro blemet. Tyvärr kom inga helt avgörande invändningar från socialdemokraterna. Visserligen ville man på nytt förhandla om apportegendomen och kraftrörelsen och att staten skulle ha ägarmajoritet, men någon egentlig kritik mot handelsstålsutredningens strukturplan förekom inte och inte heller någon kritik mot konsortieavtalets företagsekonomiska principer. Likaså svaldes det av Åsling i propositionen framlagda förslaget att SSAB skulle bli företagsekonomiskt lönsamt på fem år. I debatten förespeglades också att SSAB:s interna strukturutredning skulle komma till rätta med en del avigsidor. Tillsammans med borgarna avvisade socialdemokraterna vpk-förslagen att det skulle vara en samhällsekonomisk inriktning på SSAB, att malmmetallurgin i Domnarvet skulle vara kvar, att ingen gruva skulle få läggas ned och att NJA skulle utvecklas med högt driven förädling. Riksdagen beslutade, mot vpk:s röster, att överlåta till SSAB att framlägga en strukturplan grundad på handelsstålsutredningens förslag. SSAB:s strukturplan är en avvecklingsplan. Den bygger på företagsekonomiska grunder, stordrift och koncentration och är anpassad till den internationella stålpolitiken, en ståloch handelspolitik som innebär att vi har en import på över 50 96 av vissa handelsstålsprodukter. För Luleå och Norrbotten blir strukturplanen en katastrof. Järnverket i Luleå blir egentligen ett mini-Stålverk 80 med råstålsframställning. Det sägs att antalet anställda skall minska med högst 450, men risk föreligger för att det kan bli uppåt 1 500 jobb som försvinner vid järnverket. Några egentliga framtidsinvesteringar för avancerad förädling i Luleå förutses inte i strukturplanen. En hög förädling och därmed en uppbyggnad av verkstadsindustrin skulle ju kunna vara en motor i Norrbottens utveckling. Domnarvet skall enligt strukturplanen bli enbart ett tunnplåtscentrum. Den malmbaserade metallurgin skall läggas ned i början på 1980-talet, och sysselsättningen skall minskas med 500 anställda. I verkligheten kommer det att bli mycket värre. Gruvorna i Västerbergslagen skall läggas ned eller minska sin produktion. Blötberget och Håksberg är redan dömda enligt SSAB:s strukturplan. Antalet sysselsatta i Grängesberg skall minska. Oxelösunds järnverk klarar sig bäst i första strukturomgången. Antalet anställda skall vara oförändrat, men på sikt måste produktion av högförädlad grovplåt knytas ihop med ett svenskt utvecklingsprogram för verkstadsindustrin för att inte även Oxelösund skall hamna i en akut kris. Industridepartementet utsåg AMS-chefen Bertil Rehnberg att utreda följderna av SSAB:s strukturplan. Det förslag som Rehnberg presenterat ligger helt i linje med direktiven — tidigareläggningar av investeringar eller senareläggningar av nedläggningar. Slutresultatet blir detsamma som SSAB:s strukturplan. Rehnbergs uppdrag har inte varit att ta samhällsekonomiska hänsyn och gripa in i strukturplanen. De fackliga organisationernas förväntningar på att Rehnbergs utredning skulle resultera i förslag som skulle säkra sysselsättningen har kommit på skam. en, visade sig när det kom till kritan inte vara mycket värt. Fackföreningarna inom SSAB fick deltaga i utredningsoch strukturarbetet enligt MBL-andan. Inom givna förutsättningar och ramar — de 4 miljarderna till SSAB, konsortieavtalet och riksdagens uttalande om företagsekonomisk inriktning — har facket fått utöva sitt s.k. medbestämmande. Följden har blivit att fackföreningarna försökt rädda vad som räddas kan till sin ort. Motsättningar har uppstått mellan facken, medan staten och företagsledningen bekvämt har åsett motsättningarna och drivit igenom sin strukturplan. En av huvudorsakerna till den fackliga oenigheten är att den övergripande förbundsledningen i Metall accepterat strukturplanen för SSAB med dess företagsekonomiska utgångspunkter. Därmed har förbundsledningen inte kunnat ge fackföreningen sitt stöd för en samhällsekonomisk utveckling. Den reformistiska klassamarbetspolitik som förs av SAP och ledningen för Metall är en av orsakerna till att motståndet mot den företagsekonomiska stålpolitiken inte har den enighet och slagkraft som den borde ha. Samma politiska intressen drev igenom medbestämmandelagen i riksdagen 1976, en lag som inte ger fackföreningarna det stöd de så väl behöver, när borgare och arbetsköpare går till attack mot jobben. Vpk:s krav 1976 om vetorätt för facken visar sig i dag vara riktigt. Folkpartiregeringens förslag, som behandlas i detta betänkande och som grundar sig på Rehnbergs utredning, slår fast de företagsekonomiska utgångspunkterna. Folkpartiregeringens förslag ger SSAB ytterligare en miljard att strukturera efter företagsekonomiska principer. Och näringsutskottet tillstyrker i stort. Därmed har SSAB-ledningen fria händer. Och redan nu händer saker. SSAB:s verkställande direktör säger: ”För långsiktig lönsamhet är emellertid detta inte tillräckligt — även andra åtgärder — framför allt en sänkt bemanning — måste till.” SSAB-ledningen klagar på att rationaliseringsarbetet går för långsamt. Personalminskningar måste ske. Verkställande direktören säger: ”Enskilda chefer kan dock — på grund av en naturlig och stark attityd mot förändringar — ha svårt att bedriva detta rationaliseringsarbete utan extern hjälp. I förekommande fall kommer externa konsulter att anlitas i det fortsatta rationaliseringsarbetet.” Raffinerade omorganisationsplaner slipas av SSAB-ledningen för att öka lönsamheten och effektiviteten: SSAB skall styckas i dotterbolag. Dotterbolagsformen ökar lönsamhetskraven. Kraven ökar på produktivitet och effektivitet. Dotterbolag motverkar regionala motsättningar. Varje del i SSAB skall bära sina egna kostnader. — Allt detta enligt verkställande direktören. Att borgerliga krafter och partier företräder en sådan politik är inte särskilt förvånande. Jag skulle ändå vilja fråga utskottets talesman: Kan det verkligen vara meningen med omstruktureringen att ge ledningen så fria händer att bedriva sin företagsekonomiska och lönsamma linje som det innebär om man styckar upp bolaget med risk att det kommer att kraftigt minska antalet anställda? Ingvar Svanberg har uttryckt en stark tro på att SSAB nu skall bli bra och talat om en offensiv stålpolitik. Jag skulle vilja fråga honom: Är det en offensiv stålpolitik som SSAB kan bedriva på grundval av det förslag som föreligger i dag och som socialdemokraterna inte har reserverat sig mot? Är det inte så att företagsekonomisk lönsamhet går före samhällsekonomi, sysselsättning och regional balans? Måste inte hela konsortieavtalet upphävas? Jag skulle också vilja ställa den intressanta frågan: Om SAP skulle komma i regeringsställning efter valet i höst, kommer ni då att företa förändringar i SSAB:s strukturplan så att samhällsekonomiska mönster träder fram? Näringsutskottets betänkande nr 43 blir, om det antas, ett klartecken för Bergslagens avveckling. Det är beklagligt. Vpk har i motionerna 2288, 2289, 335, 657, 1004 och 1013 föreslagit en alternativ samhällsekonomisk inriktning. Vpk föreslår att ståloch gruvindustrin skall nationaliseras för att man skall kunna förverkliga en samhällsekonomisk politik. Utskottet avvisar vpkförslaget och menar att samhällsintresset kan tillgodoses ändå. Vilket samhällsintresse? Om samhällsintresset är att understödja Wallenbergimperiet är det riktigt. Men om samhällsintresset är att ge alla jobb, företräda arbetarna, det stora flertalet, då kan samhällsintresset bara tillgodoses utan kapitalägare och deras värderingar. Socialdemokraterna har i sin motion och reservation krävt att staten skall vara majoritetsägare i SSAB. Men det blir bara en kvartsmesyr, när konsortieavtalets företagsekonomiska principer gäller. Frågan är vad man skall använda majoritetsförhållandet till i det läget. Vpk kräver att den malmbaserade metallurgin i Domnarvet skall vara kvar. Vi förordar integrerade stålverk från metallurgi till färdig produkt. Industripolitiken i vårt land måste knyta ihop gruv-, ståloch verkstadsindustri med en gemensam planering. Därför kan inte malmmetallurgin i Domnarvet offras på det företagsekonomiska altaret. Det gäller att driva en stålproduktion med ”egen utveckling” i såväl Domnarvet som Luleå och Oxelösund. Malmmetallurgin i Domnarvet måste, i stället för att avvecklas, tillföras investeringar, nya processer kan komma i fråga, t.ex. ELRED. Malmmetallurgin i Domnarvet måste också ses i ett större sammanhang — för kvalitet, specialprodukter och snabba leveranser. Metallurgi i Domnarvet är en förutsättning för gruvors och kalkbruks fortsatta existens. Utskottet säger i sitt avslagsyrkande att facken står eniga bakom strukturplanen. Låt mig bara påpeka att facket i Domnarvet vid det senaste årsmötet uttalade att malmmetallurgin skall vara kvar i Domnarvet. I reservationen 3 uttalar sig Birgitta Hambraeus — hon är ensam på den reservationen — för att malmmetallurgin skall vara kvar i Domnarvet. 1978 stod hon inte för det — då röstade hon emot det kravet i riksdagen. Men då var hennes partikamrat Nils Åsling också industriminister och den som lade fram propositionen. Jag hoppas att den förändring som nu skett inte skall följa konjunkturerna för centern i regeringsställning så att Birgitta Hambraeus nästa gång sviker. Man kan också reflektera över den intressanta situationen att socialdemokratin i Dalarna står för en malmmetallurgi, medan däremot partiet som helhet är emot detta. Jag frågar mig vad det i längden får för konsekvenser, när man tvingas på något sätt avstå från ett sådant rimligt krav i regionen, där man driver en opinion för detta rimliga krav. Vpk har även föreslagit att det i Grängesberg, som drabbas hårt av SSAB:s strukturplan, skall uppföras ett sinterverk. Utskottet skjuter denna fråga till regeringen och en delegation som skall granska förslagen. Jag vill betrakta det som en skenmanöver — det är till intet förpliktande. Vpk har vidare krävt att ingen gruva skall få läggas ned. Att lägga ned gruvor som inte är utbrutna är att kasta bort en naturresurs som är samhällsekonomiskt nyttig. Vpk har här samma uppfattning som Svenska gruvindustriarbetareförbundet i sitt program, att naturtillgångarna, gruvverksamheten och vidareförädlingen av malmen behöver socialiseras för att vi skall kunna föra en nationell mineralpolitik grundad på samhällsoch löntagarintresset. Och uppfattningen är densamma vad gäller att brytningen i en gruva inte får upphöra förrän malmen är utbruten och ersättningsjobb i god tid har anskaffats. Men med den industripolitik som i dag förs, med halvhjärtade satsningar på vidareförädling, är ju flera gruvors existens i fara. En framtida hög förädlingsgrad i varje produktionsled är en förutsättning för att man skall kunna förhindra gruvdöden. Vpk har i sina krav att Blötbergets gruva och Håksbergs gruva skall drivas vidare, men detta har avstyrkts av utskottet. SSAB:s strukturplan skall där gälla. Emellertid säger utskottet att gruvorna inte får vattenfyllas förrän den av regeringen tillkallade utredningen sagt sitt. Här inställer sig en fråga: Kommer SSAB att tillåtas att plundra gruvan, ått ta upp maskiner, kross, räls m.m., dvs. att helt utarma gruvan? I sådant fall är ju gruvan i praktiken helt död. Jag skulle direkt vilja fråga utskottets talesman: Vad innebär denna skrivning i betänkandet? Är det så att SSAB får göra vad man vill med gruvan? Nej, jag anser att det enda raka är att tillgodose vänsterpartiet kommunisternas krav och det förslag som Gruvindustriarbetareförbundet har i sitt program, att inga gruvor får läggas ned förrän de är utbrutna. Den heta massmediafrågan i dagens debatt är ändå mediumverket i Luleå. Debatten om mediumverk i Luleå är i och för sig grotesk. I klartext är mediumverket i Luleå ett försök till kompensation för misslyckandet med Stålverk 80. I brist på annat får nu mediumvalsverket bli Luleås tröst. Men till bilden skall då fogas att mediumvalsverket kommer att behöva mindre antal anställda än det finverk som skall läggas ner. Vpk yrkar i motionen 2289 yrkande 3 att ett mediumvalsverk i Luleå uppförs i enlighet med de riktlinjer för en offensiv stålpolitik som anförs i motionen.

De litar till mark — Vissa investeringar nadskrafterna. De vill inte ha något mediumvalsverk, för det finns ingen — inom SSAB marknad enligt deras sätt att se. SAP har med sitt förslag samma marknad att — Svenskt Stål AB, ta hänsyn till och föreslår ändå ett mediumvalsverk, utan att kombinera det med andra åtgärder — Ingvar Svanberg talade om en offensiv stålpolitik, vad nu den innebär. Båda de här linjerna ser jag som felaktiga. Borgarnas är defensiv och ger inga nya jobb. För Boxholm och Smedjebacken är det bara en kortsiktig säkerhet. Med borgarnas politik kommer Boxholm och Smedjebacken i alla fall att hamna i svårigheter. Socialdemokraterna spelar med ett mediumverk som kan ökas i kapacitet och i realiteten ta en stor del av de mindre handelsstålverkens marknad. Det enda realistiska för socialdemokraterna, som driver den här frågan väldigt hårt, borde vara att överge sin ståndpunkt om SSAB:s strukturplan och gå in för en integrerad produktion vid varje verk. Då skulle Luleå järnverk få del av annan valsningskapacitet som har betydligt bättre marknad. Dessutom skulle en ägarsamordning mellan de mindre handelsstålverken inom SSAB, som vpk föreslår, lösa många av de problem som nu står för dörren. Jag vill verkligen fråga Ingvar Svanberg: Är inte SSAB:s strukturplan förödande för Luleå? Vore inte integrerade verk till nytta för Luleå och för hela handelsstålindustrin? Borde inte arbetarrörelsen slå in på den vägen, när borgerligheten går till så våldsam attack med nedskärningar? De mindre handelsstålverkens existens är i många fall i fara. I Horndal har beslut fattats om nedläggning, och den sker nu vid månadsskiftet. Därmed har storfinansen förorsakat Horndal stor skada som bara kan kompenseras genom en samhällsinsats. De uttalanden som gjorts av nästan alla partier för att rädda Horndal måste nu uppfyllas. Rätten till jobb i Horndal måste hävdas. Ett fungerande samhälle som Horndal kan aldrig tillåtas bli en livlös före detta bruksort. Grunden för framtiden är en fortsatt malmbaserad produktion. Järnhanteringen i Horndal måste fortsätta. Man kan ta till vara det kunnande och de traditioner som finns i Horndal. Vpk har i sin partimotion föreslagit att hela stålindustrin skall nationaliseras och att samhällsekonomiska principer skall hävdas för framtiden. Vi anser därför att Horndal omedelbart bör införlivas i SSAB. En offensiv handelsstålpolitik kan göra stålproduktion i Horndal möjlig. Till en början kan man fortsätta den drift som är tekniskt möjlig i Horndal och därefter snarast utvidga med nya förädlingsenheter som förläggs till Horndal. Det skall bli intressant att se hur många som ställer upp för Horndal. Föregående år lyckades ju alla som den 1 april lovade så mycket med konststycket att den 6 april svika alla sina löften. 31 SSAB:s strukturplan får konsekvenser också för Rättvik och Siljansbygdens kalkverk. De krav som vpk framför i motionen är tillstyrkta vad gäller utredningen men inte vad gäller principen att ersättningsjobb skall vara ordnade innan någon förändring eller nedläggning får ske. Det är en viktig princip som måste med kraft hävdas. Herr talman! SSAB representerar i svensk industri en modell för hur utvecklingsproblem löses med koncentration, stordrift, personalrationalisering och regional utarmning på grund av nedläggningar. Den vägen formar ingen framtida stålindustri. Vad vi behöver efter år av industriellt utvecklingsvakuum är en väg mot en stålindustri för framtiden. Den skall vara anpassad efter sociala behov och ingå som ett led i hela industrialiseringen. Professor Sven Eketorp vid tekniska högskolan skisserar i några punkter 1990-talets svenska järnoch stålverk: Säker teknik, som i det närmaste kan jämställas med flygets säkerhetssystem, för att undvika driftstopp. Den teknik som används är skapad efter människans behov och förmåga, och jobbet blir intressant. Energioch miljöfrågor får avancerade lösningar i jämförelse med dagens läge. Samhället och verket skall intimt bli beroende av varandra. Gemensamma projekt genomförs, exempelvis inom energiområdet. Vpk:s förslag till strukturplan för SSAB är en utmärkt övergångsplan till det framtida stålverket. Varför skall vi nu avrusta vårt kunnande och våra traditioner på flera orter? Det är ingen framtidspolitik. Det är endast en arbetarfientlig kapitalistisk politik som den svenska arbetarklassen har fått mer än nog av under de tre senaste krisåren. Det gäller därför att ställa ett konkret alternativ mot borgarsamhället. Vpk:s förslag har denna inriktning. Vpk:s förslag till strukturplan har den. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i detta betänkande och till det i anslutning till motionen 2289 framställda särskilda yrkande som har delats på ledamöternas bänkar och är av följande lydelse: a. att huvudsyftet därmed skall vara att erövra nya marknader, vilket möjliggörs genom ett ökat samhällsbyggande och bostadsbyggande samt en expansion av verkstadsindustrin, b. att en samordning av stålproduktionen bör ske med inriktning på samhällsekonomisk värdering, varvid importen av handelsstålsprodukter bör begränsas, c. att härigenom någon motsättning inte skall uppstå mellan mediumverk i Luleå, Boxholm, Smedjebacken, Hallstahammar och Hällefors.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg frågade mig om jag anser att vad som inleds med den plan som nu tas för SSAB är att betrakta som en offensiv politik för den svenska stålindustrin. Nej, det gör jag verkligen inte. Vad vi behöver i Sverige är naturligtvis en expansion på alla möjliga områden, inte isolerad just till stålindustrin. Vi behöver en annan industripolitik. Det är det som vi är beredda att genomdriva om vi skulle ta över regeringsansvaret. Vi vågar tro på svensk industris framtid. De svenska stålverken måste ha stora investeringar om de skall kunna bli konkurrenskraftiga — betydligt större än de som nu föreslås. Men detta är ett litet steg på vägen mot en bättre politik än den som har förts. Sedan har här dykt upp vissa underligheter, om jag får använda det uttrycket. Man försöker i betänkandet från borgerlig sida fördärva hela tanken med SSAB. De borgerliga vill egentligen inte ha en utveckling av den svenska stålindustrin, de är helt nöjda med att vi har en produktion på ungefär 45 96 av kapaciteten. Vi socialdemokrater vill ha en offensivare industripolitik på hela området. Hur den sedan skall se ut i detalj kan vi inte diskutera här. Jag kan inte heller åtaga mig att på varje punkt säga vad den innebär. Men den innebär en större tilltro till vår möjlighet att bygga upp en konkurrenskraftig industri. Lars-Ove Hagberg frågar om inte SSAB:s hela strukturplan är förödande för Luleå. SSAB:s strukturplan med alla de inskränkningar som nu görs och som man planerar att göra om man får fortsätta att driva den rent borgerliga inställningen är förödande för alla svenska stålverk, det har Lars-Ove Hagberg rätt i. Då är det inte fråga om huruvida Luleå konkurrerar ut Smedjebacken, utan då försvinner egentligen alltihop — det kommer aldrig att kunna fortleva. Men att säga att strukturplanen är helt negativ är naturligtvis farligt. Fortsätter vi på den inslagna vägen leder det mot en försämring inte bara för Luleå utan för hela den svenska stålindustrin inom SSAB.
Herr talman! Jag vill bara rätta en felaktighet i vad Lars-Ove Hagberg sade. Vid riksdagsbeslutet våren 1978 att bilda SSAB talade jag om hur viktigt det är att bibehålla malmmetallurgin också vid Domnarvets Jernverk. Strukturplanen var då ännu inte fastställd, och jag var mån om att betona att frågan var helt öppen och att något beslut beträffande malmmetallurgin ännu inte hade träffats.

Herr talman! Först till Birgitta Hambraeus. I beslutet den 6 april förra året fanns det också ett konsortieavtal. I det sades att affärsmässiga och företagsekonomiska principer skulle gälla. Nils Åsling, Birgitta Hambraeus partikamrat, skrev i propositionen att företagsekonomiska principer skulle gälla. Att sedan överlåta åt de anställda att ta andra hänsyn är att utmana löjet. Är det inte så, Birgitta Hambraeus, att ni hade helt fel och att det är därför som ni har ändrat er i år? Vad jag hoppas är att ni inte ändrar er nästa gång centern kommer i regeringsställning. Diskussionen med socialdemokratin är intressant. Helt plötsligt säger Ingvar Svanberg nu att det finns stora brister i SSAB:s strukturplan. Men varför lägger inte socialdemokraterna fram något alternativ? Varför godkänner man konsortieavtalets företagsekonomiska principer? Varför godkände man efteråt de företagsekonomiska utgångspunkterna att på fem år göra det lönsamt? Det är ju det som SSAB-ledningen i dag rider på. Verkställande direktören talar i PM efter PM om dessa företagsekonomiska principer, och några går då ut och säger att vi skall avskeda den verkställande direktören. Men vad vi skall avskeda är väl principerna, så att verkställande direktören inte kan agera på detta sätt. Jag ser emellertid inte någon sådan reservation från socialdemokraterna, och det beklagar jag. Jag hoppas verkligen att den borgerliga krispolitik som har förts i tre år skall överges. Men det fordrar naturligtvis att socialdemokratin ställer upp ett alternativ. Jag är mycket besviken över att det inte finns något alternativ till den strukturplan som drabbar Luleå, Domnarvet, Oxelösund och gruvorna i detta läge. Det finns inte heller någon linje för den offensiva industripolitiken. Vad jag kan förstå så måste den kombineras med en kraftig satsning på den svenska verkstadsindustrin. Det är ett problem att socialdemokratin tror — jag använder det ordet, Ingvar Svanberg — i fråga om expansionen. Måste man inte lägga fram en planerad politik för att kunna utveckla? Annars hamnar man ju i det läge som vi befinner oss f. n., nämligen att inte kunna lägga fram ett alternativ mot borgerligheten när den i varje läge anstormar mot jobben. Det är på det sättet i dag, att attacken mot mediumverket har sin utgångspunkt i att socialdemokratin inte har haft en helhetssyn, har accepterat strukturplanen och därmed avvecklingen av Luleå och har fått ta tag i denna lilla fråga, som inte ger fler jobb utan snarare färre. Finvalsverket har ett större antal anställda än det kommande mediumverket.
Herr talman! Det är riktigt att SSAB måste gå in för företagsekonomiska principer när man föreslår sin strukturplan. Men dåvarande industriministern Åsling sade att just därför måste samhället vara berett att gå in med ytterligare pengar när det är motiverat och när samhällsekonomiska skäl talar för det. Det var därför industriminister Åsling gav uppdraget åt Rehnberg att komma med sådana förslag, och det är det vi diskuterar i dag. Det finns inget som helst fog för det Lars-Ove Hagberg säger om min inställning till malmmetallurgin. Jag har hela tiden hävdat att den bör vara kvar av samhällsekonomiska skäl, men kanske också i det långa loppet av företagsekonomiska skäl.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg gör det litet enkelt för sig när han menar att man med den offensiva stålpolitik som vi skulle föra inte enbart skall ta företagsekonomiska hänsyn. Vi kan naturligtvis inte driva en industri i detta land som icke är företagsekonomiskt riktig. Man kan inte driva företagsekonomin dithän att varje enskilt företag skall vara företagsekonomiskt riktigt. Men totalt måste det vara så, eljest kommer vi att ligga illa till. Jag är inte så pessimistisk att jag tror att svensk stålindustri skall behöva leva på så mager fot att den inte skall kunna bära sig. Den kan göra det om vi investerar. Det kan vara investeringar som för dagen inte är lönsamma, men som framöver kan betyda en hel del. Vi har begärt att regeringen lägger fram en strukturplan för hur SSAB skall se ut i framtiden. Självfallet litar vi inte på att den blir bra, men det finns alla möjligheter för riksdagen att ändra på den. När det sedan gäller strategin för industripolitiken så kommer vi ju att diskutera den om några dagar här i riksdagen, och då kan vi tala om förutsättningarna. Vi tror inte att dagens beslut leder till någon väldigt bra politik — man rör ihop en soppa av folkpartistisk och centerpartistisk industripolitik, och vi driver våra egna förslag. I den kommande debatten skall vi diskutera vår inriktning av industripolitiken, och jag tror att vi skall spara diskussionen tills dess. Att enbart permanenta alla arbetstställen är ingen lösning på dessa problem.

Herr talman! Vpk har inte förordat någon permanentning av jobben. Vi vill ha nyinvesteringar, och vi vill ha en omdaning. Jag slutade mitt huvudanförande med att säga att vi vill ha en ny framtida stålpolitik, och vi menar att man med vår samhällsekonomiska strukturplan när det gäller SSAB skulle få en bra väg för övergången till denna framtida stålpolitik. Men, Ingvar Svanberg, om vi accepterar dagens borgerliga stålpolitik, då hamnar vi i det läget att vi utarmar alla traditioner vi har på många av våra stålorter. Hur kommer då den framtida stålpolitiken att se ut? Problemet är ju att om vi godkänner den nuvarande inriktningen, så innebär det för SSAB:s del att man skall stycka upp företaget i små enheter, i dotterbolag. Varje enhet skall då ha resultatansvar, dvs. att går inte en enhet ihop så att den kan bära sina egna kostnader, då lägger vi ned den, och då köper vi produkterna någonstans utifrån. Är det en sådan typ av företagsekonomiskt tänkande som vi nu skall besluta om? Det frågar jag också de borgerliga representanterna i utskottet. Är det verkligen så att ni godkänner att man kastar in 5 miljarder i företaget, samtidigt som man går så vårdslöst fram med jobben som det talats om här? Det blir ju följden av de intentioner som SSAB-ledningen har gett till känna. Sedan vill jag också säga att frågan om SSAB är en del av industripolitiken. Den kan aldrig avskiljas från den. Och det man från socialdemokratiskt håll i dag framför som alternativ till den borgerliga utarmningspolitiken får ju därför ses som en del av den industripolitik som man vill driva. För man vill väl inte föra en annan typ av industripolitik på andra områden? När det sedan gäller Birgitta Hambraeus, så är det ju så att hon nu är ensam bland de centerpartistiska företrädarna i näringsutskottet om att tala för malmmetallurgin. Och det tycker jag är bra. Vad jag pekat på är att det inte nu får vinglas vidare i den här frågan, för när Nils Åsling var i regeringsställning och lade fram sin proposition, då trodde man blint på vad som sades där. Men jag är liksom Birgitta Hambraeus positiv till att man skall ta samhällsekonomiska hänsyn när det gäller frågan om malmmetallurgin. Jag önskar att det skulle finnas fler som gjorde det i fler frågor som rör SSAB, t.ex. sådana som rör Blötbergsgruvan och Håksbergsgruvan. Det borde man göra också när det gäller hela frågan om SSAB:s struktur. Då kanske vi fick en helt annan strukturplan för SSAB.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar innebär i allt väsentligt ett bifall till regeringens proposition. Som är naturligtoch som det alltid borde vara — har utskottet lagt till synpunkter och gjort tillkännagivanden. Om vi jämt, när ett utskott gör smärre ändringar och tillägg, kallar detta — som Ingvar Svanberg gjorde — en perforering av propositionen, då utgår vi ifrån att riksdagen skall vara ett transportkompani. Det vore olyckligt. En av fördelarna med den period av minoritetsregerande vi nu har är just att utskotten och riksdagen får ett större inflytande på den praktiska politiken. Det väsentliga när det gäller den nu föreliggande propositionen är bl.a. att den ekonomiska ram som föreslås av industriministern är bifallen med ett avsteg på några få miljoner. Det som föreslås i propositionen innebär tre saker. För det första får SSAB chans till en grundläggande strukturomvandling. Det sker genom 846 milj.kr. i strukturlån och 255 milj.kr. i rekonstruktionslån. För det andra vidtas åtgärder, framför allt genom tidigareläggningar av investeringar, som gör att sysselsättningen bibehålls i långt större omfattning än vad som annars skulle ha skett. Genom särskilda bidrag till utvecklingsfonden i Kopparbergs län tas dessutom speciell hänsyn till Borlänge Ludvikaregionens trängda läge. För det tredje vidtas åtgärderna med största möjliga hänsynstagande till att det också på detta område måste finnas konkurrens för att befrämja effektivitet. Det har självfallet varit mycket dyrt att genomföra åtgärderna för stålindustrins strukturrationalisering. Staten har tillförsäkrat Statsföretag att under en femårig rekonstruktionsperiod få statliga lån med högst 3,1 miljarder kronor. Genom riksdagsbeslutet förra året anslogs sammanlagt 1,8 miljarder kronor, och i årets budgetproposition föreslås ytterligare 800 milj.kr. till olika typer av lån. Men även om det har varit dyrt är det nödvändigt. Det är nödvändigt för att upprätthålla sysselsättningen. Vi vet att varje gång 100 människor blir arbetslösa kommer 10-20 av dem aldrig tillbaka till arbetsmarknaden. De kan vara för gamla, och man behöver sannerligen inte vara gammal för att anses för gammal på svensk arbetsmarknad. Sociala problem som förut klarats av kan komma i dagen. Andra saker kan också göra att människor blir utslagna från arbetsmarknaden för gott. Kostnaden för att klara jobben blir sällan för hög. Dessutom har man genom lånen till stålindustrin kunnat rädda ett kunnande och ett insatt kapital, som annars delvis skulle ha gått till spillo. Men här är det självfallet en svår balansgång för politikerna. Å ena sidan vill vi rädda sysselsättningen och hålla uppe en industrikapacitet, å andra sidan gäller det att inte varaktigt skada konkurrensen och förvandla stålbranschen till en skyddad sektor, dömd till evig statssubventionering. Det är litet grand av den balansgången som präglar oenigheten i utskottet, även om den inte skall överdrivas. Socialdemokraterna och vpk vill helt förstatliga SSAB. Vi menar, att om de privata delägarna försvinner från SSAB, tar man ett steg längre bort från ett marknadsberoende för företaget. Dessutom är det alltid svårare för en styrelse som tillsatts av enbart staten att säga nej till lokala krav av olika slag än för en styrelse där också privata intressenter finns med. Men om socialdemokraterna skulle få igenom sitt praktiska förslag om skapandet av en statlig majoritet i SSAB:s styrelse, skulle det helt säkert leda till att de privata intressenterna använde sig av de utlösningsklausuler som finns i avtalet om SSAB. Då kommer staten att tvingas att ekonomiskt lösa ut Gränges och Stora Kopparberg. Jag kan tänka mig bättre sätt att använda statliga pengar inom SSAB. Socialdemokraterna vill också förstatliga de mindre handelsstålverken. Detta blir säkert motiverat, om man som socialdemokraterna vill satsa på ett mediumstålverk i Luleå, något som med all säkerhet skulle hota bl.a. Boxholm och Smedjebacken och göra att deras möjligheter att leva kvar som fristående icke-statliga verk försvinner. Men vi menar att i de fristående verken skapas ett mått på effektivitet, och på några områden får också SSAB en nyttig konkurrens. I ett särskilt yttrande har centern närmast ställt sig neutral till frågan om en ytterligare samordning av de mindre handelsstålverken och ett förstatligande. När det gäller gjuteriindustrin ser socialdemokraterna ett nytt område för stora statliga stödåtgärder. Vi menar att nackdelarna med att nu, inte minst i det här konjunkturläget, gå in med ytterligare statliga subventioner starkt överväger. Mediumvalsverket tillhör det som hittills har diskuterats mest. Här säger SSAB två motstridande saker. Man säger för det första att man tror att ett mediumvalsverk i Luleå skulle bli lönsamt, men för det andra att man endast avser att bygga det, om SSAB får direkta statsbidrag för projektering och byggande. Men om det är ett lönsamt projekt, skulle sådana bidrag inte behövas. Vi menar att det är rimligt att SSAB får tillfälle att undersöka marknadsförutsättningarna, att se om det finns ett underlag för ett mark nadsbaserat lönsamt verk. Finns det inte något underlag och vi ändå skulle besluta oss för att sätta i gång verket, innebär det att problemen flyttas till andra orter — till Östergötland och till Bergslagen. Socialdemokrater och centerpartister har i utskottet format en majoritet för att man bör upprätta en plastbeläggningslinje i Borlänge. Här har vi från liberalt håll reserverat oss därför att vi menar att det vore orätt att etablera ett statligt företag, som går in på en i dag redan rätt hård marknad, och göra det med hjälp av skattemedel. Det vore att försämra effektiviteten i branschen, att minska möjligheterna till en reell konkurrens. På några punkter vill utskottet ge rådrum inför kommande beslut. Det gäller kalken, där en industripolitisk utvärdering skall ske innan beslut om kalkverket i Dalarna tas. Jag vill personligen säga att jag tycker att det ligger någon brist på logik i tanken att man skulle flytta ett kalkverk från ett av Sveriges kalkrikaste områden upp till Luleå och då tvingas skeppa kalk med båt från Gotland. Rådrummet gäller också de mellansvenska gruvorna, där utskottet säger att ingenting nu skall göras som hindrar ett framtida annat beslut än nedläggning. Vi får t.ex. inte vattenfylla gruvorna. Herr talman! Vi är eniga om att satsa, och satsa mycket, för att rädda sysselsättningen och för att bidra till strukturlösningar inom stålindustrin. Vi skall självfallet inte överdriva de åsiktsskillnader som finns, för de rör trots allt inte huvuddragen. Men åsiktsskillnader finns på en del punkter, och de har en ideologisk underton. Vi från folkpartiet vill kombinera värnet om sysselsättningen med ett värn om marknadsekonomin. Vi är rädda för ytterligare socialiseringar, för en dominans för staten på de sektorer där det i dag finns fri konkurrens och för att staten — genom att gå in på nya områden — skall undanröja förutsättningarna för konkurrens. Samma rädsla finns inte hos socialdemokraterna, och ibland, menar jag, saknas faroinstinkten också hos centerpartiet. De två stora industripolitiska beslut som tas av den här vårriksdagen gäller stålet och skogen. Jag hoppas att de också skall bli något av slutvinjetten på några år av omfattande och i det stora hela nödvändiga subventionsbeslut. Nu är det dags att utnyttja de mer positiva konjunkturerna till att låta företagen stå på egna ben. En politik med miljardstöd till företag från staten har alltid en rad nackdelar. Effektiviteten tenderar att minska när marknaden kan betyda mindre än kontakten med politiker. När staten har gått in och tagit ansvar för ett företag eller en bransch är det mycket svårt att komma ut igen. I dag drar ju staten genom ganska höga skatter in konsumtionskraft från oss alla och använder de pengarna till att göra det möjligt för vissa företag att producera varor som vi som konsumenter, inom eller utom landet, inte efterfrågar. En sådan politik innebär i längden en försvagning av marknadsekonomin. Det finns också alltid en risk i en subventionsekonomi att småföretagen, med sin svårighet att få kontakt med olika typer av myndigheter, missgynnas. Herr talman! Det här är starka skäl för att styra ut ur subventionsekonomin. Låt oss ha det i minnet när vi i dag, under i huvudsak stor enighet, kommer att fatta beslut som ger SSAB och dess anställda en starkare position inför framtiden. Jag yrkar bifall till reservationerna 2,4, 7 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara förtydliga vårt särskilda yttrande. Vi centerpartister står helt bakom utskottsmajoriteten när det gäller samhällsingripande rörande de mindre och medelstora handelsstålverken. Vi är inte på något sätt intresserade av ett förstatligande. Däremot har vi i vårt särskilda yttrande kritiserat regeringens passivitet. Vi tycker att man borde ha mer beaktat de mindre och medelstora handelsstålverkens situation och alltså ha fullföljt den utredning som regeringen gav Arne Geijer i uppdrag att genomföra.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm får väl känna sig som utskottets talesman i detta sammanhang. Jag ställde en fråga till honom med anledning av det förslag om att gruvan i Blötberget nu inte skall vattenfyllas som han litet grand skryter om. Vad menar utskottet med detta förslag? Innebär det bara att gruvan inte får vattenfyllas eller att SSAB kan plundra gruvan och egentligen i praktiken göra det omöjligt att ta den i bruk igen, eftersom det medför alltför stora kostnader? Det är angeläget att få svar på den frågan, och jag tycker att Olle Wästberg skall besvara den. Min nästa fråga till utskottet var vad som egentligen är avsikten med utdelandet av de fem miljarderna på detta område. Vilken industripolitik skall man föra i detta sammanhang? Det skulle vara intressant att få höra Olle Wästberg för regeringspartiet räkning redovisa hur partiet i sin industripolitik tänker sig att dela ut fem miljarder på företagsekonomiska villkor men sedan låter företagsledningen göra vad den vill med dessa medel. Den får ta vilka initiativ som helst. Den får strukturera upp företaget enligt dotterbolagsprincipen och skryta med att den ökar lönsamhetsgraden och effektiviteten och i stort sett minskar alla de spänningar som skulle ha uppstått på grund av arbetarnas berättigade krav. Hela tiden skall man ha resultatansvar på varje liten bit av företaget. Det är den företagsekonomiska bild som SSAB ledningen nu skisserar. Jag vill ha reda på om det också är folkpartiets och utskottets mening att SSAB även i fortsättningen skall få förfara på detta sätt eller om utskottet nu vill säga: Nej, det är inte den linje som vi vill att SSAB skall driva. När det gäller kalkverket har man tagit ett steg, men jag undrar ändå, mot bakgrund av vad som hittills har hänt inom SSAB, om det inte vore berättigat att kräva att det tillskapas någon form av ersättningsjobb för kalkverket, om det läggs ned. Utskottet kräver nu bara en utredning och en översyn, men vi vet vad de utredningar och översyner som hittills gjorts har givit — de har i varje fall inte räddat företagen. Vad är innebörden av det marknadsberoende och den förlitan till den fria konkurrensen som utskottet och folkpartiet nu redovisar? Blir resultatet härav att man vill ge fria händer åt SSAB-ledningen att föra en så extrem företagsekonomisk politik som den hittills har uppvisat? Om man ger klartecken för en sådan politik, vet vi vad vi har att vänta.

Herr talman! När det gäller gruvan i Blötberget innehåller utskottsbetänkandet inget annat konkret krav än att en vattenfyllning av gruvan inte skall ske. Men också syftet med det förslaget är klart angivet, nämligen att ge ett rådrum, som möjliggör att driften kan upptas om man kommer fram till andra slutsatser än dem som man hittills dragit. I detta uttalande ligger att det inte skall få vidtagas åtgärder som omöjliggör ett upptagande av driften. När det gäller kalkverket är det nog litet defaitistiskt att, som Lars-Ove Hagberg gör, utgå från att den översyn som utskottet vill få till stånd skall leda till en nedläggning och att därför kräva att man redan nu skall fatta beslut om ersättningsarbeten. Om nu förhoppningen är den att denna översyn skall leda till att kalkbruket skall kunna bibehållas, skall man inte underlätta för dem som vill lägga ned det genom att fatta beslut om ersättningsjobb. Då kan dessa personer hänvisa till att det finns beslut om ersättningsjobb, vilket underlättar en nedläggning. Vidare tog Lars-Ove Hagberg upp en stor fråga om industripolitiken. Vi menar på vårt håll att riksdagen inte skall gå in i företagens organisation mer i detalj. De pengar som anslås skall användas så effektivt som möjligt inom de ramar som riksdagen sätter upp. Syftet med lånen är för det första att skapa en ny struktur, för det andra att rädda sysselsättningen, och det anger en typ av ramar för företaget. Inom de ramarna skall man arbeta med största möjliga företagsekonomiska effektivitet. Skälet härtill är helt enkelt att företaget på sikt skall bli lönsamt, för blir det inte lönsamt på sikt, finns det heller inga garantier för jobben. Ett företag som tvingas att år efter år gå till riksdagen och be om nya bidrag kommer också att stå inför årliga nedskärningar av personal.